Herr talman! Det är knappast ett isolerat problem för villabeskattningen att det förekommer att inkomster undanhålls från beskattning. Det torde förekomma på en rad områden, inte minst inom den fria företagsamheten. Man löser inte dessa problem genom att enbart inrikta sig på villabeskattningen. Nu skulle jag vilja säga till herr Josefson att det är knappast genom att medge ökade avdragsmöjligheter som vi kommer till rätta med skatteflykten. För att få en rättvisare beskattning borde vi snarare försöka minska antalet avdrag. Att gå de vägar som motionärerna och utskottsmajoriteten här anvisar, nämligen att öka antalet avdrag, leder alltid till ökade skatteorättvisor.
Herr talman! Herr Carlstein säger att det är inget isolerat problem, men det förbättrar ju inte saken. Jag trodde att vi var överens om att man på alla områden skall försöka komma till rätta med skatteflykten. Här är ett område som har tagits upp, och vi har velat att man skall pröva ett system. Så vitt jag kan förstå, kan inte herr Carlstein säga annat än att man med det förfarande vi förordar skulle motverka det kvittolösa samhället. När herr Carlstein säger att vi inte skall öka antalet avdrag, är det väl att förenkla problemet något. Här är det ju frågan om ett sätt att redovisa bostadsförmånen, och jag tror inte att vi skall ta med det i avdragssystemet. Avsikten var ju att bostadsförmånens värde ur beskattningssynpunkt skulle bli detsamma, men ur kontrollsynpunkt skulle det blir ett bättre system.
Herr talman! Det är väl ändå så, Stig Josefson, att vad motionärerna föreslår är att villaägarna skall få göra avdrag för underhållsoch reparationskostnader, och dessa kostnader skall de kunna verifiera. Jag har försökt tala om att vi lämnade det systemet en gång i tiden därför att taxeringsmyndigheterna inte klarade av att granska alla dessa fall. Det uppstod en rad skattemål, dels där man försökte yrka större avdrag än vad taxeringsmyndigheterna kunde medge, dels där man hade problem med bostadsförmånens uppskattning. Jag har också försökt klara ut att när vi övergav det systemet fanns det 700 000 villor i landet. I dag finns det 1,5 miljoner villaägare, som alltså skall verifiera de kostnader som de haft för underhåll och reparationer. Däremot får de inga avdrag för ombyggnadskostnader och förbättringskostnader — dessa är inte avdragsgilla. Taxeringsmyndigheterna skulle alltså sitta och granska det här, och då säger jag att det leder fram till att vi får en taxeringsordning och ett arbete med den som gör att en rad andra angelägna kontrollåtgärder i stället kommer att bli åsidosatta. Vi får en sämre beskattning än vi har i dag genom de ökade avdragsmöjligheterna. Vi tror alltså över huvud taget inte på att den här regeln är framkomlig när det gäller att åstadkomma en rättvisare beskattning. Det blir i stället en orättvisare beskattning genom det system som här har föreslagits.
Herr talman! Den av oss föreslagna utredningen får ju visa hur systemet skall utformas. Om det blir rättvisare eller orättvisare får vi väl avvakta med att bedöma till dess utredningen har gjorts. Jag konstaterar att herr Carlstein fortfarande inte har anfört någonting i positiv riktning när det gäller att komma fram till en lösning av de problem som vi är överens om finns.

Herr talman! I debatten om skogspolitiken för tio dagar sedan hade jag tillfälle att understryka den betydelsefulla roll skogsnäringen spelar för sysselsättning och regionalpolitik och för landets ekonomi totalt sett. Vi känner alla till den baksmälla som drabbade skogsindustrin efter högkonjunkturåren i mitten på 1970-talet. Senare denna vecka skall riksdagen ta ställning till regeringens förslag om betydande ekonomiska insatser från statens sida för att rädda de konkurshotade skogsägarföretagen. Utan att i det här sammanhanget ge mig närmare in på diskussionen om hur dessa åtgärder utformats vill jag ändå påstå att regeringen i sina förslag visat mycket stor generositet mot skogsägarna i denna räddningsaktion. Regeringen kräver att samhällets övriga medborgare skKall ställa upp solidariskt för att rädda skogsägarintressen inom industrin. Den uppåtgående konjunkturen för skogsindustrin skapar nu en välkommen möjlighet till återhämtning och konsolidering av skogsindustrins ställning. Goda förutsättningar borde finnas att trygga sysselsättningen i såväl skogsbruk som skogsindustri.

Han säger i propositionen: ”Om produktionen även under högkonjunkturen hålls tillbaka uppkommer för det första risk för onödiga friställningar i både det egentliga skogsbruket och skogsindustrin. Knappheten på råvara medför vidare bortfall av stora exportinkomster och risk för förluster av marknadsandelar. Virkesbristen kan slutligen — genom att efterfrågan är större än utbudet — leda till höjda virkespriser och därmed allvarligt påverka skogsindustrins internationella konkurrenskraft på något längre sikt. Detta kan i sin tur leda till ytterligare marknadsförluster och försvagad sysselsättning. Jag vill understryka att de påtalade tendenserna redan märks.” Jordbruksministern tillfogar att de senaste åren har enskilda skogsägare avverkat endast drygt hälften av skogens tillväxt och att det totala virkesutbudet torde kunna öka med 20 96, om hela tillväxten i privatskogsbruket avverkades. En redovisning lämnas också för de virkeskampanjer som pågår, men jordbruksministern anser det inte troligt att dessa kampanjer ger tillräckligt stor effekt på utbudet under 1979 för att industrins virkesförsörjning skall vara tryggad. I det förslag regeringen sent omsider lagt fram för att stimulera till ytterligare avverkning föreslås en kombination av skatteavdrag och bidrag till gallring. Finansiering av kostnaderna skall enligt förslaget ske via en tillfällig skogsavgift. Vad gäller bidraget bör detta enligt jordbruksministern aldrig få överstiga 500 kr. per hektar. I det förslag den borgerliga utskottsmajoriteten förelägger riksdagen har man både ökat bidragen till skogsägarna och minskat deras medverkan i finansieringen. Det högsta bidrag som enligt jordbruksministern borde få förekomma har höjts från 500 till 800 kr. per hektar. Den kostnad för de generösare bidragen som inte täcks av den tillfälliga skogsvårdsavgiften får skattebetalarna stå för, genom att 30 milj.kr. tas ut direkt över budgeten. När det gäller att visa generositet mot ägarintressen tycks de borgerliga partierna anse att resurserna i statskassan är outtömliga. Vi socialdemokrater har i upprepade motioner uttalat vår oro och föreslagit åtgärder beträffande den virkesbrist som nu hotar sysselsättningen. Det handlingsprogram som vi krävt för skogsnäringen, men som de borgerliga regeringarna inte kunnat eller haft vilja att åstadkomma, måste enligt vår mening också innehålla åtgärder från regeringens sida för att få till stånd mera långsiktiga virkesavtal. Vi måste finna former för att uppnå en nödvändig kontinuitet i avverkningen till virkespriser som både gör det möjligt för vår skogsindustri att bibehålla sin internationella konkurrenskraft och ger de anställda och skogsägarna en skälig inkomst för arbete och insatt kapital. Dessa frågor kommer inte, med den råvarubrist vi har framför oss, att kunna lösas utan en planerad hushållning för näringen i samverkan mellan samhället, skogsägarna, skogsindustriföretagen och de anställda — en planerad hushållning för vilken samhället måste vara berett att ta ledningen och ansvaret. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 2, där vi begär en utredning om långsiktiga virkesavtal. När det gäller det omedelbara behovet av åtgärder för att klara den akuta virkesbristen delar vi socialdemokrater jordbruksministerns oro för de allvarliga konsekvenser som blir följden av att vi inte får fram virke i tillräcklig mängd. Vi har i reservationen nr 1 redovisat hur vi menar att stimulansåtgärderna borde utformas. Vi har knutit vårt bidrag till volym i stället för till areal. Vi vill veta vad vi får för pengarna. Vi har differentierat bidraget mer för att ta skälig hänsyn till de olika produktionsförutsättningarna och ge bidragsformen likartad stimulanseffekt i de olika skogsområdena. Vi har ansett det skäligt att den skogsägare som har avverkningsmogen skog också skall förbinda sig att i rimlig omfattning avverka denna. Beträffande finansieringen, som socialdemokraternas företrädare i skatteutskottet Curt Boström kommer att beröra, vill jag bara konstatera att vi täcker hela kostnaden med avgiftsmedel. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 vid jordbruksutskottets betänkande, men jag måste, herr talman, medge att det inte känns riktigt meningsfullt att diskutera de olika stimulansalternativen när man samtidigt vet att dessa åtgärder genom regeringens saktfärdighet kommer för sent för att få avsedd effekt. Jag konstaterade detta redan när vi diskuterade skogspolitiken. Jag ställde då frågan till jordbruksministern: Vad kommer regeringen att göra för att klara sysselsättningen i den orimliga situation som kan uppstå under eftersommaren med en skogsnäring som mitt i brinnande högkonjunktur kommer att kasta ut anställda i arbetslöshet på grund av att många skogsägare inte avverkar i nödvändig omfattning? På vilket sätt kommer regeringen att avkräva dessa skogsägare samma samhällssolidaritet som regeringen vill att skattebetalarna skall visa skogsägarintressena i industrin? Jordbruksministern har nu haft en dryg vecka på sig att fundera ut ett bättre svar på den frågan än han sist kunde prestera. Jag och alla som delar jordbruksministerns oro för de allvarliga konsekvenser han skildrat i sin proposition väntar med spänning på svaret. Ansvaret är regeringens; det vore oförsvarligt om regeringen skulle låta alla de svåra konsekvenser inträffa för sysselsättning, samhällsekonomi och den svenska skogsindustrins ställning på marknaden som regeringen varnar för i den proposition vi nu diskuterar.
Herr talman! Men hänvisning till den motivering som utskottet anfört i sitt betänkande yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan.
Herr talman! Skatteutskottet har haft att behandla propositionens förslag om särskilt avdrag för vissa skogsuttag och lag om tillfällig skogsavgift. Socialdemokrater, centerpartister och folkpartister har avstyrkt förslagen om särskilt avdrag, och vi socialdemokrater har i reservation nr 2 liksom propositionen föreslagit att de speciella skogsåtgärderna skall finansieras med en tillfällig skogsvårdsavgift på 5 2/oo. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Skatteutskottet har, som herr Boström alldeles nyss påpekade, haft att behandla finansieringen av de här stimulansåtgärderna. Vi har för all del också haft en stimulansfråga, nämligen frågan om ett skatteavdrag som skulle fungera som en stimulans för ökad avverkning. Beträffande den frågan har majoriteten, precis som herr Boström konstaterade, beslutat att avstyrka framställningen i propositionen och även vissa motioner. När det sedan gällt finansieringen har propositionen föreslagit 5 ?/oo som en engångsavgift för att finansiera det hela. Den avgiften skulle inte vara avdragsgill, men däremot skulle de bidrag man får vara beskattningsbara. Det tycker vi är en felaktig princip att ge sig in på. När bidragen är beskattningsbara bör också avgifterna vara avdragsgilla, anser vi. Därför föreslår utskottsmajoriteten att uttagsprocenten skall vara 7 ?/oo och att avdragsrätt skall föreligga för avgiften. Jag yrkar bifall till vad skatteutskottet hemställt.

Herr talman! Sveriges energiförsörjning måste ofrånkomligen ses i sitt internationella sammanhang. På få områden är vårt utlandsberoende så uppenbart. På nästan inget annat område är de internationella framtidsperspektiven så oklara och så oroande. Världen står i början på en stor förändring på energiområdet. Den kommer att präglas av en totalt sett ökad efterfrågan på energiråvaror, främst genom u-ländernas och de halvindustrialiserade ländernas allt större efterfrågan. En del bedömningar talar om en fördubbling av jordens energiförbrukning fram mot sekelskiftet. Samtidigt ökar kunskapen om de risker och miljöproblem som en alltmer forcerad energiomvandling för med sig. Det driver fram begränsningar och dyrbara motåtgärder. Dagens dominerande energikälla, oljan, blir en allt knappare tillgång. Priserna på energi stiger kraftigt och förändrar förutsättningarna för ekonomisk utveckling och industriell tillväxt. Under de senaste åren har det gjorts många olika bedömningar av den framtida oljesituationen i världen. Vissa har menat att vi får ett varaktigt gap mellan tillgång och efterfrågan redan före mitten av 1980-talet, andra har talat om 1990 som en vändpunkt och andra åter har skjutit fram tidpunkten ytterligare några år. Bedömningar och prognoser av detta slag är alltid osäkra. De måste framför allt ses som varningar för vad som händer om inget händer, dvs. om de oljeförbrukande länderna fortsätter den nuvarande kursen i förhoppningen att något skall dyka upp som skall klara problemen — nya energikällor, nya oljeupptäckter eller vad det nu kan vara man hoppas på. Men vi vet redan åtskilligt. Vi vet att oljepriserna fyrdubblades 1973-1974 och vilka följder det fick på världsekonomin. Vi vet att världen redan i dag har en bristsituation — inte stor, men tillräckligt stor för att få priserna att skjuta i höjden och skapa försörjningsproblem. Vi vet att den olja som vi är så beroende av till stor del produceras i länder som befinner sig i stark politisk och social förändring, i en del av världen där de nationella motsättningarna är starka och ofta oförsonliga. Och vi vet slutligen att ett enda land, Saudi Arabien, står för 30 96 av OPEC-ländernas produktion och att detta lands vilja eller förmåga att öka sin oljeproduktion är av helt avgörande betydelse för världens oljeförsörjning för åratal framåt. Det behövs sannerligen inga prognoser eller stort djupsinne för att förstå allvaret i denna situation. De senaste månadernas händelser på oljemarknaden visar också att en mycket marginell brist — 3-5 96 av den totala efterfrågan — får mycket stora återverkningar. Det visar också hur fast världen sitter i oljeekonomins järngrepp. Industrivärlden har nätt och jämnt tagit sig upp ur den djupaste ekonomiska kris man drabbats av sedan andra världskriget, världshandeln har återigen tagit fart, efterfrågan på råvaror — också på olja — har stigit. I detta läge får vi oljebrist och prisökningar — vilkas inflatoriska återverkningar hotar att ta knäcken på den uppåtgående ekonomin. Detta är den onda cirkel som de oljekonsumerande länderna måste försöka bryta. Den tid som står till förfogande är inte så lång som många önskat tro. Vad som gäller för världen i allmänhet gäller för Sverige i synnerhet. Under decennier har vi vant oss vid riklig tillgång på billig energi. Vi har utnyttjat den effektivt. Likväl har energiförbrukningen per invånare mer än tredubblats under de senaste 30 åren. Drivkrafterna till denna väldiga ökning av energiförbrukningen är uppenbara nog: under den tiden steg bruttonationalprodukten med ca 150 96, industriproduktionen ökade två och en halv gång, bostadsstandarden steg, antalet personbilar mer än tiodubblades osv. Under denna period steg oljeberoendet från ungefär 30 96 av den totala energiförbrukningen till dagens ca 70 96. Sådant är vårt utgångsläge i dag. Den snabba ökningen av energiförbrukningen har kort sagt gjort det möjligt för oss att höja vår levnadsstandard på ett i historiskt avseende nära nog unikt sätt. 1970-talets energidebatt har ökat medvetandet om teknikens risker och begränsningar. Energiomvandlingens miljörisker har stått i centrum på ett sätt som aldrig förr, tron på teknikens välsignelse har ifrågasatts, experterna har utmanats. På många sätt har den debatten varit nyttig. Den har också drivit fram ett väldigt utredningsarbete och en ökad forskning om energiomvandlingens miljöeffekter. Ökad kunskap är den självklara förutsättningen för att vi framgångsrikt skall kunna angripa problemen, nedbringa miljöeffekterna, begränsa riskerna och för att vi också skall kunna göra rationella val mellan olika slags energikällor. Men energidebatten har också en annan och kanske djupare dimension, som griper tag i vår fantasi och våra tankar om hur det goda samhället skall se ut. Vi anar risker och faror som inte bara gäller miljön utan också vad som kan hända i ett industrialiserat samhälle där energiförsörjningen sviktar. Kanske är vi så tryggt inbäddade i den välfärd vi skapat att vi inte riktigt förmår föreställa oss den verkligheten. Många av oss kanske tror att det bara handlar om små uppoffringar i den personliga bekvämligheten, tillfälliga störningar och problem som snabbt kan övervinnas. Men så är det inte. Långvariga störningar i energiförsörjningen kan få stora effekter på sysselsättning och industri, på tillväxt och utrymme för sociala reformer. Många av de sociala anspråk och krav som formuleras praktiskt taget dagligen, inte minst här i riksdagen, har det gemensamt att de kräver stora ekonomiska resurser för att förverkligas. Redan de åtaganden vi gjort för den sociala tryggheten och mycket annat kräver stora resurser för att kunna infrias. Alla är överens om att detta ställer stora anspråk på industrins utveckling och förmåga att framgångsrikt konkurrera. Och även om vår industri på längre sikt kommer att bli mindre energikrävande än dagens, måste det stå klart för alla och envar, att en tryggad energitillförsel till rimliga kostnader är ett livsvillkor. Kraftiga och snabba förändringar i energisystemet, snabbt stigande priser eller rent av brist på energi slår hårt på resursernas tillväxt och därmed på det trygga och rättvisa samhälle vi vill skapa. Vistår alltså inför en krävande uppgift. Vi måste beslutsamt hushålla med energitillgångarna, minska energiförbrukningens ökningstakt och samtidigt upprätthålla en hög industriell ekonomisk tillväxt. Vi måste ersätta oljan med andra mer uthålliga energiråvaror, till rimliga kostnader och med stor hänsyn till miljöoch hälsoeffekter. Vi måste intensivt satsa på att få fram nya energikällor som på lång sikt minskar vårt utlandsberoende: uthålliga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan, som det är formulerat i regeringens proposition. Detta sammantaget är sannerligen en utmaning för nationen. Det kommer att kräva stora resurser, nya idéer och ny teknik. Men det kräver också en beslutsam politisk satsning. Den folkomröstning som nu alla partier är ense om skall anordnas i kärnkraftsfrågan måste, oavsett dess utgång, bli ett avstamp för en samlande ansträngning. Redan i dag skall emellertid riksdagen fatta en rad betydelsefulla beslut. Kärnkraftsfrågan är uppskjuten, men utskottet har däremot behandlat en rad andra centrala frågor, där också enigheten är större. Dit hör riktlinjer för energihushållning, bränsleförsörjning, forskning, utveckling av nya energikällor och mycket annat. Utskottets förslag sammanfaller i allt väsentligt med regeringens proposition. Energihushållning är och förblir en avgörande fråga. Den årliga ökningstakten för energiförbrukningen var under större delen av efterkrigstiden ungefär 4,5 96. 1975 års energibeslut innebar en vändpunkt: hushållningsinsatserna betonades, och energiförbrukningens ökningstakt skulle begränsas tillca 2 96 årligen. Vi går nu vidare på denna linje och anger att ökningstakten för framtiden begränsas till mellan ca 0,4 och 1,0 96 årligen. På lång sikt bör målet vara att nå en förbrukningsnivå som kan klaras med hjälp av uthålliga, helst förnybara och inhemska energikällor. Ambitionerna på hushållningsområdet är alltså mycket höga. Inget annat högutvecklat industriland har mig veterligt satt upp en så ambitiös målsättning — de flesta i-länder räknar med en årlig ökningstakt när det gäller energiförbrukningen på mellan 2 och 3 96. Skall målen kunna förverkligas krävs mycket stora investeringar, såväl inom bostadsbeståndet som inom industrin. Det krävs med andra ord en ökad kapitalbildning i samhället, om hushållsinvesteringarna skall kunna genomföras utan att det går ut över andra angelägna investeringsområden. Ett kraftfullt energisparande innebär således på kortare sikt — de närmaste tio åren — en begränsning av det tillgängliga konsumtionsutrymmet. Men detta är uppoffringar som måste göras, om vi skall kunna skapa ett energitryggare samhälle på sikt. Under de senaste åren har satsningen på nya energikällor blivit en alltmer betydelsefull del av energipolitiken, i Sverige liksom i andra länder. Runt omkring i världen satsas i dag alltmer på teknik som utnyttjar de förnybara energikällorna, och det görs stora framsteg. Sveriges insatser på det området ligger, resursmässigt, väl till internationellt sett. Redan i dag uppgår de förnybara energikällornas andel till över 20 96 av vår energiförsörjning, och det är då naturligtvis främst fråga om vattenkraften. Grunden för att öka forskningssatsningen lades genom 1975 års energibeslut, som vidareutvecklades och förstärktes genom trepartiregeringens förslag och riksdagsbeslutet 1978. Det treårsprogrammet löper fortfarande, men regeringen har redan nu föreslagit en ökad satsning på solvärme, SOL 85, som utskottet också ställt sig bakom. Solvärmeprojektet tar sikte på vår svagaste länk i ener giförsörjningen, uppvärmningen, som i dag till ca 90 96 är beroende av olja. Olika metoder för att utnyttja solvärme ligger också tekniskt väl framme, och det finns goda skäl att hoppas att en kraftfull satsning nu kan ge oss väsentliga tillskott under 1990-talet. I såväl proposition som utskottsbetänkande har de inhemska ”skogsbränslena” särskilt uppmärksammats, dvs. bark, lutar, skogsavfall, energiskog, torv osv. Bark och lutar har ju länge utnyttjats som energiråvara inom skogsindustrin. Det nya är den kraftiga satsningen på skogsavfall, energiskogar och torv. Enligt våra bedömningar skulle dessa energikällor i bästa fall kunna ge ett energitillskott 1990 på omkring 30 TWh, mot i dag praktiskt taget ingenting. Det är ett mycket högt mål, och det finns naturligtvis de som tvivlar på dess genomförbarhet. Likväl skulle dessa energikällor — trots denna kraftiga satsning — bara stå för ca 6 å 7 96 av energiförsörjningen 1990. Det belyser vilken tid det tar att introducera nya energikällor. Det handlar inte bara om att satsa pengar eller inrätta nya bolag eller andra institutioner. Det behövs kompetenta forskare och tekniker som kan utföra jobbet, det krävs nya idéer, insamlande av erfarenheter, både svenska och utländska, och det krävs praktisk tillämpning i full skala innan man kan gå vidare. Det gäller att ”skapa marknader” och se till att de nya möjligheterna utnyttjas. Detta kommer att bli en viktig uppgift för den nyligen tillsatta särskilda delegationen för introduktion av ersättningsbränslen och solvärme. Det finns ibland ett drag av lättsinne i debatten om de nya energikällorna, medvetet eller omedvetet. Det talas om alternativ till olja eller kärnkraft eller kol som om de nya energikällorna redan finns där eller kan utnyttjas i stor skala inom kort tid. Men så är det ju inte. Vi satsar och skall satsa mycket på att få fram dem, vi skall utforma energisystemen så att vi får möjlighet att stegvis föra in de nya energikällorna i systemet, men vi kan inte i vår planering utgå från att de faktiskt redan finns där. Det kan bli ett dyrköpt misstag. Många frågor återstår att lösa. Herr talman! Oljepolitiken har i dag en särskild aktualitet. Under en följd av år har inte bara Sveriges totala oljeberoende ökat. Vi har också mer och mer blivit beroende av den internationella dagsmarknaden på olja, den s.k. spotmarknaden, där oljan säljs och köps till dagspriser. Under trycket av dagens knapphet på olja har priserna där rusat i höjden. På drygt ett halvår har priserna på lätt olja nära nog fyrdubblats, priserna på tjockolja fördubblats och bensinpriserna nästan tredubblats. Dessa väldiga prisökningar påverkar också de långsiktiga köpen och pressar upp OPEC-ländernas prissättning. Det är denna prisskruv som i dag är det allvarligaste hotet mot världsekonomin och många oljeimporterande länders försörjningsförmåga. I propositionen slogs fast att ett huvudmål för den svenska oljepolitiken måste vara att begränsa spotmarknadsberoendet. För detta krävs bl.a., angavs det i propositionen: Dessa mål kan endast uppnås i samverkan mellan staten, oljeföretagen och andra parter på marknaden. Samarbetsavtal har också slutits mellan staten och vissa oljeföretag, och förhandlingsarbetet går vidare. Svenska Petroleum, statens eget bolag, bör ha som huvuduppgift att medverka till långsiktiga råoljeavtal. Prispolitiken är självfallet en central fråga. I propositionen slås det fast att den svenska prisnivån stegvis måste anpassas till den internationella prisnivån. Detta kan emellertid inte få innebära att vi accepterar ett omedelbart genomslag av spotmarknadens starka prisökningar här i landet. Inget land med så bräcklig bytesbalans och med ett så stort oljeberoende som Sverige skulle kunna acceptera en sådan snabb prisutveckling. Den skulle få ödesdigra konsekvenser för samhällsekonomin och dessutom — allmänt tillämpad — pressa världspriserna uppåt. Prispolitiken måste således utformas som en avvägning mellan världsmarknadens priser och vårt lands förmåga att omedelbart bära prisökningarna. I det rådande knappa internationella försörjningsläget krävs att vi drar ned på våroljekonsumtion. Energisparkommittén har satt i gång en kampanj. Det är ännu för tidigt att utläsa resultat. Regeringen anser emellertid att det redan nu behövs ytterligare insatser som kommer att redovisas inom kort. Regeringen har dessutom tagit initiativ för att på olika sätt söka öka oljeleveranserna till landet. Herr talman! Partierna har enats om att skjuta upp behandlingen av kärnkraftsfrågan i avvaktan på den rådande folkomröstning som man nu är ense om skall anordnas. Centern och vänsterpartiet kommunisterna har markerat att de vill ha folkomröstningen några månader tidigare än utskottsmajoriteten. Tidpunkten för folkomröstningen är naturligtvis inte någon allvarlig tvistefråga, eftersom det bara rör sig cm ungefär ett halvårs skillnad eller drygt det. Men dessa extra månader är viktiga så till vida som de ger oss möjlighet att närmare belysa såväl kärnkraftens risker i förhållande till andra energikällor som följderna av en avveckling. En meningsfull folkomröstning förutsätter sakligt inriktad diskussion, där risker och fördelar med den ena eller andra handlingslinjen prövas så omsorgsfullt som möjligt. Det är då naturligt att avvakta det nu igångsatta utredningsarbetet innan folkomröstningen äger rum och innan den exakta formuleringen av frågorna fastställes. Från regeringens och folkpartiets sida har det gjorts fullt klart att vi anser att vi behöver utnyttja de kärnkraftsaggregat som har byggts här i landet eller som är under byggnad men att det därefter icke skall ske någon mer kärnkraftsutbyggnad. Vi är givetvis beredda att ompröva denna inställning, om de förnyade studierna av kärnkraftens säkerhetsproblem tyder på att riskerna — jämfört med andra energikällor — är större än vad vi hittills ansett. Vi har också understrukit betydelsen av ett förstärkt säkerhetsarbete på kärnkraftens område. Propositionen ägnar också dessa frågor en betydande uppmärksamhet. I den föreslås bl.a. genomförande av ett åtgärdsprogram i syfte just att höja säkerheten i befintliga kärnkraftsanläggningar. Dessa frågor kommer nu närmare att studeras av den nyligen tillkallade kommittén om reaktorsäkerhet, som också skall studera vilka erfarenheter och slutsatser som kan dras av Harrisburghändelsen. Var och en kan också inse, att en snabb avveckling av kärnkraften medför betydande kostnader. Vi har sedan flera decennier tillbaka planerat, genomfört och byggt reaktorer som vid en avveckling inte skulle användas. Detta innebär väldiga förluster samtidigt som ersättningskraft måste fram. Det får ofrånkomligen stora samhällsekonomiska konsekvenser, av betydelse för levnadsstandard, sysselsättning och socialt reformarbete. Vi anser det därför självklart, för en meningsfull diskussion inför folkomröstningen, att följderna av en avveckling blir kartlagda så långt det över huvud taget är möjligt. Skall kärnkraften avvecklas, måste vi genomföra det med öppna ögon och i medvetandet om vad det innebär.

Herr talman! En omfattande energidebatt, som vi har haft i vårt land i varje fall under 1970-talet, är naturligtvis en demokratisk tillgång. Vi får därigenom mera kunskaper och har bättre möjligheter att göra de svåra val som vi står inför på det här området. Dessutom är naturligtvis energifrågan en av de frågor som också i övrigt starkt påverkar hur vårt samhälle kommer att utformas. Vår samhällsstruktur påverkas, samhällsutvecklingen blir beroende av hur mycket av kontroll och otrygghet vi bygger in i samhället via det materiella välstånd vi vill skapa genom energitillförsel. Denna debatt är naturligtvis också ett utflöde av de olika meningar som finns om energiframtiden. Det har varit en tvärpolitiskt kontroversiell fråga vad man egentligen skall satsa på. Debatten visar med all önskvärd tydlighet hur farligt det är att satsa stort och ensidigt innan man vet tillräckligt om vad det innebär. En viktig lärdom av de senaste decenniernas verksamhet på energiområdet i Sverige är att vi måste satsa på differentiering och flexibilitet, på att sprida riskerna i alla de sammanhang där det är möjligt. Alldeles oavsett vilken uppfattning man har om olika energikällors möjligheter för framtiden måste detta vara en genomgående strävan. Vi har inte råd att göra oss så ensidigt beroende som vi blir när vi har satsat stort på oljan och på kärnkraften — kärnkraften är stor i varje fall när det gäller elsektorn. Vi har trots allt fortfarande möjligheter att göra ett vägval för framtiden. Det är naturligtvis därför som de här frågorna har fokuserats just under de senaste åren — tiden håller på att rinna ut. Gör vi inte vägvalet nu, blir vi under de närmaste decennierna oåterkalleligen bundna till vissa energisystem, och det blir utomordentligt svårt att ta oss ur dem. Om inget val görs — och det är ingen lösning i det här fallet — fortsätter utvecklingen i mycket på kraftbolagens och oljeföretagens villkor. Vad det nu gäller är att göra energisektorn mera demokratiskt styrd och mer styrd av konsumenterna än den hittills har varit. Ur den synpunkten var det naturligtvis ett framsteg när vi i mitten av 1970-talet fick det första försöket till en samlad energipolitik, 1975 års energipolitiska beslut. Men så sent var fortfarande en majoritet av denna kammare överens om att vi skulle satsa på att öka vårt oljeberoende i absoluta tal. Vi skulle samtidigt öka vårt kärnkraftsberoende mer än något annat land i världen. Ökning av energiförbrukningen får inte vara ett mål i sig. Energin är ett medel att uppnå andra viktiga samhällsmål. Hushållning med energi är den överlägsna metoden att tillgodose kraven på ett resursbevarande samhälle med en god miljö. Hushållningsvägen är ofta överlägsen också ur ekonomisk synpunkt och ur sysselsättningssynpunkt. Tryggheten för medborgarna, att sätta säkerheten främst, måste vara ett övergripande mål också på energiområdet. Men vi skall naturligtvis inte inbilla oss att vi alltid kan veta exakt hur stora riskerna är i olika sammanhang. Vi vet dock — och det är naturligtvis det som skrämmer stora delar av opinionen — att de riktigt stora katastroferna inte med säkerhet går att undvika och att konsekvenserna av en olycka, främst på kärnkraftsområdet, är sådana att de egentligen är otänkbara. Då spelar det mindre roll om sannolikheterna för att olyckor inträffar är relativt små. Ansvaret för kommande generationer är en avgörande fråga i energipolitiken. Den sträcker sig i sina konsekvenser decennier, hundratals år, ja, tusentals år framåt i tiden. Vi får inte handla så i dag, att vi tar hand om det materiellt goda nu och överlämnar problemen till de kommande generationerna att lösa — om de går att lösa. Efter många års intensivt arbete har vi från centerns sida nått klara framgångar när det gäller att lägga om energipolitiken, låt vara under nästan ständig strid. Ingen motsätter sig i dag satsningen på hushållning som en huvudinriktning. Vi skiljer oss åt i ambitionsnivå och resurstilldelning, men det finns trots allt en betydande enighet. Energisparplanen för befintlig bebyggelse är ett tecken på detta. Satsningen på ytterligare resurser för näringslivets energibesparande åtgärder är ett annat viktigt område, där enigheten har varit ganska stor. Ingen motsätter sig i dag satsningen på forskning och utveckling av främst förnyelsebara energikällor. Vi ställde om det forskningsprogram som vi hade för den första löpande treårsperioden i riktning mot just de förnyelsebara energikällorna. Den satsningen fortsätter. Fler och fler även i andra politiska partier säger i dag att vi är överens om den här inriktningen. Men vi skiljer oss i bedömningen av när de förnyelsebara energikällorna i större skala står till förfogande. Det skymtade också fram i Carl Thams anförande. Han adresserade visserligen inte kritiken på det här området, men jag tycker det är viktigt att säga att man inte skall försöka se de förnyelsebara energikällorna som en kategori utan några skillnader inbördes. Det finns ju förnyelsebara energikällor, inhemska bränslen som vi känner till, och vi vet vilken teknik vi behöver använda för att utnyttja dem i energisammanhang. Där gäller det i stället att bygga upp system. I avgörande utsträckning är det en prisfråga, där nu den internationella prisutvecklingen på oljeområdet håller på att göra dessa inhemska bränslen lönsamma. Detta är det helt avgörande. Redan i dag visar det sig ute på marknaden hur den ena kommunen efter den andra och den ena förbrukaren efter den andra övergår till inhemska bränslen. Där måste samhället gå in och stötta den utvecklingen i det positiva syftet att försöka tidigarelägga det som vi ändå vet kommer: detta att oljan måste reduceras och att vi måste föra in våra inhemska energiråvaror i största möjliga utsträckning i stället. Ju tidigare vi gör detta, desto tidigare får vi också en ökad försörjningstrygghet. Och inte nog med det. Vi får naturligtvis ett betydande sysselsättningstillskott i vårt eget land, om vi förmår att göra detta på ett riktigt sätt, när vi bildligt talat kan byta ut de mellan 15 och 20 miljarder kronor som vi satsar på oljeimporten och i stället använda våra inhemska energiråvaror. Vi tycks också vara ense om att reducera oljeberoendet, men det är viktigt, tror jag, att vi här ser litet närmare på vilka åtgärder vi är beredda att vidta för att reducera oljeberoendet. Jag har ingen svårighet att instämma i det mesta av vad Carl Tham sade i fråga om den internationella problembeskrivningen, hur den internationella utvecklingen ser ut. Det gör att jag blir ännu mer förvånad över hur få konkreta åtgärder som egentligen föreslås i energipropositionen. Det är ju bråttom! Vi får inte vänta, inte ens ett ögonblick. Inte ens när det blir dyrare för tillfället får vi vänta med att försöka sprida riskerna med vårt stora oljeberoende. Jag tror att det är nödvändigt att repetera vilken inriktning som trepartiregeringer hade för att bekämpa vårt oacceptabelt stora oljeberoende. De riktlinjer som vi följde var naturligtvis för det första att minska oljeanvändningen, för det andra att utnyttja oljan effektivare, för det tredje att byta olja mot andra bränslen och för det fjärde att se till att vi får en tryggad tillgång till den olja som vi behöver under överskådlig tid. Låt mig i ett tiotal punkter nämna några av satsningarna. 1. Energisparplanen för befintlig bebyggelse, som egentligen saknar motstycke även internationellt i omfattning och resurssatsning. Jag tycker det är bra att vi har uppnått så pass stor enighet som vi har gjort på det området, men det är tråkigt att vissa åtgärder har vidtagits som i varje fall kan tolkas som urholkningar av ambitionsnivån. Dessutom har man inte löst finansieringsproblemet på ett mera långsiktigt sätt. — Men detta har diskuterats tidigare i riksdagen, och jag går inte närmare in på det nu. Där krävs det åtskilligt mer av resurser. Vi har varit ense om att öka stimulansnivåerna, också av konjunkturskäl. Jag utgår från som självklart — liksom utskottet har gjort — att detta kommer att innebära att regeringen ser till att det inte saknas pengar för att genomföra de energibesparande åtgärderna i näringslivet, när nu responsen från den sidan är så stor som den är. Här går det att spara åtskilliga hundratusental ton olja. Vi har också förutsatt att de utredningar som industriverket har gjort om möjligheterna till ytterligare besparingar snabbt kommer att leda till resultat. Det gäller att ta till vara möjligheterna att spara ytterligare 1 miljon ton olja genom satsning av 1 miljard kronor på energibesparande åtgärder i näringslivet. Det bör kunna ske under en treårsperiod. 3. Vi måste naturligtvis se till att öka närförsörjningen med olja. Därför var det beklagligt att så litet av aktivitet kunde skönjas från den svenska regeringens sida när det gällde de förhandlingar med Norge som i oktober 1978 hade lett fram till i stort sett klara avtal. Vi har allt att vinna i det här landet på ett nordiskt samarbete, där det finns sådana förutsättningar som föreligger i detta fall. Jag utgår ifrån som självklart att regeringen nu försöker reparera den här skadan. Men jag vill samtidigt säga att jag tycker att regeringen visade en klar passivitet. En större aktivitet hade kanske inte räddat avtalet, eftersom det var Volvos aktieägare som hade sista ordet. Men regeringen borde ha gjort mera för att klargöra för de berörda beslutsfattarna förutsättningarna för bidrag till oljeprospektering och annat samt tillsammans med den norska regeringen ha utarbetat alternativ. Det var nämligen inte möjligt att bara återgå till läget före dessa förhandlingar. Det har vi sett i Norge, där i stället franska företag har gått in och tagit den plats som Sverige borde ha haft. 4. Fjärrvärmeutbyggnaden har = underlättats genom = ordentliga kapitalsatsningar. Här pågår ett omfattande arbete i en lång rad kommuner. Detta är ett av de bästa sätten att få en grund för en effektivare användning av de bränslen vi använder, främst oljan genom användning av kraftvärme. 5. Satsning på inhemska bränslen. Det var inte särskilt mycket gjort på detta område när trepartiregeringen tillträdde. Den delegation som Carl Tham sedermera tillsatte förbereddes av trepartiregeringen. Utredningsarbetet angående satsning på torv i hetvattencentraler eller kraftvärmeverk har nu lett till att Vattenfall kommit med ett förslag. Jag utgår från att regeringen snabbt agerar så att dessa projekt i övre Norrland — i Östersund, Umeå, Gällivare och Boden — kommer till stånd. 6. Mottryckskraften. Det finns åtskilligt att vinna genom att bättre utnyttja spillvärmen från vår processindustri. Här har det inte rått någon större oenighet. Detta måste vara ett prioriterat område. 7. Oljelagringsprogrammet är en självklarhet. Men låt mig här flika in — även om detta varit föremål för en särskild debatt i riksdagen — att det för mig är näst intill obegripligt att regeringen kan förorda ett prisstopp på olja utan att samtidigt göra någonting åt försörjningstryggheten. Man kommer inte ifrån den delen av problemet genom ett prisstopp. Det kan vara riktigt att ha ett prisstopp på en viss nivå under viss tid. Jag håller med om att hela prishöjningen på spotmarknaden i Västeuropa inte får tillåtas att slå igenom på den svenska marknaden. Men det kräver av regeringen att den samtidigt vidtar åtgärder för att trygga försörjningen. De ekonomiska skadeverkningarna av att vi framöver står utan olja är nämligen så enorma att de är oacceptabla. Så har vi de omedelbara alternativen till kärnkraften. 8. Mottrycksproducerad el, som jag tidigare har nämnt, är naturligtvis ett sådant alternativ. 9. När det gäller kraftvärmeutbyggnaden, beträffande vilken mycket stora utredningsinsatser gjordes tidigt under trepartiregeringens tid, borde vi nu ha gått vidare. Där har i stället folkpartiregeringen stoppat programmet i t.ex. Botkyrka och vidtagit en del andra åtgärder som inte har främjat snabbheten i utbyggnaden. Vi vet att det i många kommuner i Sverige finns intresse för att i framtiden satsa på en kraftvärmeutbyggnad. 10. Samtidigt måste vi gå in för att ställa om våra eldningsanläggningar, så att de kan bli flerbränsleeldade. Det finns ingen motsättning mellan dessa saker, utan det gäller att så snabbt som möjligt agera på alla dessa områden. 11. Vi måste börja omställningen också av oljekondensverken, så att även de kan bli flerbränsleutnyttjade. Jag tror att denna summering blir ännu tydligare när jag fullföljer med att tala om naturgasen. Från början var regeringens proposition uppenbarligen helt utan förslag när det gäller naturgas. Man sade t.o.m. att Swedegas AB, som har skött utredningsoch utvecklingsarbetet på detta område, skulle avvecklas. Tack vare de förhandlingar som pågick med övriga partier kom ändå Swedegas att räddas till livet — och det var bra. Jag förstår inte att Carl Tham, efter den argumentation som han här förde om t.ex. det oacceptabla oljeberoendet, inte är beredd att satsa på naturgas. Ett utnyttjande av naturgas är ett av de snabbaste, effektivaste och miljövänligaste sätten att reducera oljeförbrukningen. Det ger dessutom en möjlighet till nordiskt samarbete. Jag kan hålla med om att det blir något dyrare, vi får nämligen betala för god miljö. Men det är ganska löjligt att tala om 3,5-procentiga realprisstegringar på olja, som kalkylerna bygger på när det gäller naturgasprojektet för att från samhällsekonomisk synpunkt skapa balans inom en tioårsperiod, när vi vet att oljepriserna i år har gått upp med ca 40 96. Vad är det vi väntar på egentligen? Vad är det för sorts konstiga ekonomiska kalkyler som kan leda till slutsatsen att vi inte kan satsa på naturgas? Däremot kan vi på kärnkraftsprogrammet slänga ut motsvarande antal miljarder utan att veta om vi får användning för kärnkraften. Jag vill gärna veta mer om de bakomliggande resonemangen i detta fall. Vi har genom en kompromiss i utskottet lyckats att i varje fall hålla ett av avtalen öppet. Vi skall satsa på att komma överens med Danmark och gemensamt med danskarna skapa en förutsättning för anknytning till det centraleuropeiska naturgassystemet genom Nordgatledningen från Västtyskland. Jag utgår från att regeringen på denna punkt gör allt som står i dess makt för att vi skall få konkreta lösningar — annars kommer regeringen framöver att ”jagas med blåslampa” med gas i. Ett utnyttjande av naturgas är ett av de sätt på vilket vi snabbt verkligen kan göra något av det som Carl Tham här har stått och talat om — ersätta olja och göra det fram till mitten av 1980-talet. Dessutom skulle det innebära att vi lyckas ersätta oljan i just de områden i vårt land som är mest pinade av svavelutsläpp. Herr talman! Jag har inte hunnit gå igenom hela detta enorma område. Jag kan summera genom att konstatera att vi har lyckats få enighet kring en folkomröstning. Vi, liksom andra, hoppas naturligtvis att svenska folket vad beträffar informationen skall få ett ordentligt utgångsläge för att ta ställning. Vi vet att även experterna är oense i dessa frågor. Vi vet också att det måste vara oerhört mycket av värderingar som till sist måste avgöra den framtida energiutvecklingen, som uppfattas som en viktig fråga. Dessutom är den som sagt tvärpolitiskt splittrande. Alla dessa skäl talar för en folkomröstning. Vi tycker bara att det är synd att vi inte kunde komma fram till detta beslut på ett tidigare stadium. Därigenom hade vi vunnit tid, och eftersom det från kanslihuset alltid bollas med en massa kostnadssiffror vill jag påpeka att det hade varit ett bra sätt att spara de pengar som rådrumslag och annat nu kostar. Vi har ingen anledning att nu mera i detalj gå in på hur folkomröstningskampanjen skall gå till, men naturligtvis är det en nackdel — och det har vi uttalat i våra reservationer — att vi inte kan ha någorlunda jämbördiga resurser, förrän ja-sidan — eller vad man vill kalla sig — har bestämt sig för att formulera sitt alternativ. Vadärdet f. ö. som säger —-jag har i varje fall inga sådana informationer —att ni exakt från den 1 november i år vet vilka slutsatser ni skall dra av Harrisburghändelserna? Har Carl Tham några medgivanden från USA:s sida att det är just då som man kan gå och titta i reaktortanken och fullständigt utvärdera händelserna där borta? Mot denna bakgrund anser vi att folkomröstningen borde ha skett i anslutning till valet eller under hösten. Det finns en majoritet mot detta, och därför finns inte mycket att tillägga på den punkten. Men, som sagt, med de ersättningsgrunder som regeringen tydligen tänker sig ökar ersättningskraven, och den kostnaden är ni ansvariga för i hög grad. En fråga som är berättigad med anledning av rådrumslagen, som nu också behandlas, är följande: Varför räcker inte tillgänglig lagstiftning? Atomenergilagen har ju alltid åberopats tidigare som den lag man skulle använda när viktiga säkerhetshändelser inträffade. Vi har dessutom villkorslagen. Vilket är det egentliga syftet med rådrumslagen? Den frågan har man rätt att ställa sig när man läst lagförslaget och inte hittat svaret där. Vilket är syftet, när det ju redan finns tillgänglig lagstiftning som tillgodoser säkerheten på kärnkraftsområdet? Avslutningsvis vill jag säga att det är bra att vi får en folkomröstning. Det är bra att vi får en möjlighet att göra ett långsiktigt vägval. Låt oss hoppas att det kan ske i en saklig anda, där vi ger och tar argument, även om det finns bestående motsättningar på energiområdet. Jag hoppas att de som vill fortsätta att bygga ut kärnkraften också klarar ut för svenska folket vad det innebär, om man binder sig så hårt till den energikällan att man inte kan klara det här samhället utan att det blir kaos, om man skulle tvingas stänga av alla reaktorer på en enda gång. Ju mer beroende man blir av kärnkraften, desto svårare är det naturligtvis att hävda att kärnkraftssatsningen har någonting med försörjningstrygghet att göra. Jag tror också att det är viktigt att man inte tar för stora siffror i munnen när man talar om kostnader, för är det någonting som man inte vet tillräckligt mycket om så är det just kostnadsutvecklingen i framtiden för kärnkraftssatsningen. Det är också viktigt att vi noterar vilka enorma sysselsättningsmöjligheter som finns i vårt eget land, om vi ersätter importerade bränslen med inhemska. Det gäller naturligtvis, som jag redan varit inne på, främst att ersätta olja. Det är viktigt att notera vilka enorma sysselsättningstillskott vi kan skapa inom landet via en hård satsning på hushållning. Också detta att ersätta en energikälla som kärnkraft med andra energikällor och att göra det successivt innebär ett sysselsättningstillskott inom vårt eget lands gränser. Jag noterar att den energiproposition som vi nu behandlar innebär en i förhållande till centeralternativet större oljesatsning, ett större oljeberoende och ett större kärnkraftsberoende. Även om vi inte formellt i dag behandlar förbrukningsnivåer o. d. tror jag att det är viktigt att ha detta som bakgrund. Vi inom centern är övertygade om — och verkligheten har gett oss rätt sedan det förra energipolitiska beslutet — att det går att hålla en lägre ökningstakt i förbrukningen av energi än den vi hade under 1960-talet och början av 1970-talet genom de hushållningsinsatser som vi är beredda att göra och genom effektiviseringar på olika områden. Mot bakgrund av den argumentation som folkpartiregeringen fört hittills är det anmärkningsvärt, tycker jag, att man är beredd att gå så långt i fortsatt oljeberoende som man har visat i propositionen. Jag hade på den punkten väntat mig att man skulle vidta konkreta åtgärder så snabbt som möjligt, och möjligheter till sådana finns — jag har nämnt en del av dem. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till centerreservationerna i näringsutskottets betänkanden nr 60 och 62 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Många av de åtgärder som Olof Johansson gick igenom har jag ingen erinran emot; de stämmer väl såväl med det som har gjorts av den här regeringen som med vad som redovisats i propositionen. Möjligen känner jag inte alltid riktigt igen mig i skildringen av de strålande segrar som vanns under den tid som Olof Johansson var energiminister. Det i stort sett färdiga Norgeavtal som enligt Olof Johansson skulle ha legat i kanslihuset i början av oktober kunde i varje fall inte vi hitta och inte heller den norska regeringen. I själva verket kvarstod många stora och viktiga frågor; det gälllde bl.a. timmerfrågorna, där man från svensk sida tidigare ställt ut en del väl oförsiktiga växlar. Resultatet av detta blev en uppgörelse som de svenska och norska regeringarna stod för och som — det underströks många gånger av den svenska regeringen — skulle ha varit till stor fördel för Sverige, ja, för båda länderna. Då kritiserades bl.a. oljeavtalet med motiveringen att det var olyckligt för Sverige att binda sig för ett fast, administrativt satt pris när man skulle kunna ha fördelar av att köpa på den internationella marknaden. Man sade att det skulle bli dyrare för Sverige på längre sikt. Bara några månader senare visade det sig vilka risker det innebär för svensk del att vara beroende av den internationella dagsmarknaden. Oljeavtal av det här slaget är nödvändiga för Sverige. Regeringen går vidare iintensiva diskussioner med den norska regeringen liksom med andra länder. Vi har sannerligen inte givit upp tanken att utveckla det nordiska samarbetet på det här området. Jag vet att också den norska regeringen har en likartad inställning. Det svenska oljeberoendet är, som vi båda underströk, stort. I propositionen anges metoder för att pressa ned oljeberoendet till ungefär en tredjedel av den totala mängd som vi nu importerar. Jag blev en aning förvånad över vad Olof Johansson sade om förbrukningstakten. Han sade att centern anser att förbrukningstakten för framtiden kan hållas väsentligt lägre än på 1960 och 1970-talen. Ja, tacka för det! I själva verket innebär den ökningstakt som regeringen räknar med en synnerligen obetydlig årlig ökning — mellan 0,4 och 196. Inget annat industrialiserat land har så låg ökningstakt. Centern har inte heller i sin motion kunnat föreslå några åtgärder som väsentligt skulle kunna reducera den ökningstakten. Man talar luftigt om önskemålet om nolltillväxt. Vem har inte det önskemålet, förutsatt att nolltillväxt kan förenas med en ekonomisk och social utveckling i landet? Men här gäller det ju inte bara att önska sig saker utan också att se till att de kan genomföras. Då kan vi konstatera att vi på många punkter är överens om vad som skall göras — Olof Johansson berörde det. Vi är exempelvis överens om satsningen på de förnybara energikällorna, och det är en viktig del av detta. Även med den stora satsning som nu görs på solvärmesidan — och den är verkligen betydande — måste vi konstatera att solvärmen omkring år 1990, under förutsättning att den här satsningen lyckas, ändå bara kommer att stå för några få procent av den totala uppvärmningen. Men senare under 1990-talet och fram på andra sidan om sekelskiftet, dvs. om ca 20 år, kan dessa energikällor verkligen ge betydande tillskott till den svenska energiförsörjningen. Här bör man väl följa den princip som Olof Johansson själv alldeles riktigt, tycker jag, angav i sitt inledande anförande, nämligen att vi skall satsa på många olika energikällor och inte planera på basis av alltför osäkra kunskaper och satsa på grundval av dem. Det är precis vad jag vill säga. Vi skall alltså satsa på olika nya energikällor, men vi skall inte i vår planering utgå från att de finns där. Självfallet måste vi också utnyttja andra alternativ. Dit hör kol och kolteknik. Men det gäller naturligtvis att satsa på en kolteknik som kan bli inlig än dagens. Ett sådant projekt har regeringen aviserat i sin Under de närmaste 20 åren måste vi utnyttja tillgängliga alternativ till oljan, och kolet är ett tillgängligt alternativ. Takten i den introduktion av kolet som vi måste göra bestäms bl.a. av om vi kan utnyttja kärnkraften eller inte. I sin redovisning av de oljebesparande insatserna, som Olof Johansson förordade, glömde han bort att säga att vi, om kärnkraften avvecklas under 1980-talet, måste utnyttja mer såväl olja som kol. Den oljemängd som vi måste utnyttja i stället för kärnkraften blir beroende av hur snabbt vi lyckas introducera kol i stället. Under alla omständigheter rör det sig om avsevärda mängder. De beräkningar som gjorts av energikommissionen, och som såvitt jag vet inte har bestritts av någon, innebär att vi omkring år 1990, även med en mycket optimistisk bedömning av de förnyelsebara energikällorna, utan kärnkraft skulle tvingas förbruka 5 å 6 miljoner ton olja mer årligen, och det är självfallet mycket. Det skulle i förhållande till den förbrukningsnivå som regeringen nu räknar med innebära ett tillägg på ca en fjärdedel. När det så gäller den akuta försörjningssituationen på oljeområdet så medger Olof Johansson, och det är också i och för sig innebörden i utskottets betänkande, att det inte går att som botemedel mot dagens försörjningsproblem bara acceptera en ökning av priserna. Självfallet måste det också kompletteras med åtgärder som stärker försörjningen. I praktiskt taget alla västeuropeiska länder har man i dag energiförsörjningskriser av ett eller annat slag. Även i England, som ändå producerar en stor del av sin olja från egna fält, har man en akut krissituation. Vilka åtgärder kan då vidtas i ett land som Sverige som är så beroende av spotmarknaden, ett beroende som f. ö. har ökat under de senaste åren? Jo, vi kan få till stånd långsiktiga avtal. Statens eget bolag på området, Svenska Petroleum, arbetar för att uppnå detta. Jag hoppas att det skall ge goda resultat, och det finns en del som tyder på det. Vi måste också göra uppköp, och därför har överstyrelsen för ekonomiskt försvar fått medel för att göra råoljeuppköp, också genom Svenska Petroleum. Vi måste vidare diskutera med oljebolagen för att uppnå en ökad leverans av olja till Sverige, som av olika omständigheter, som ingen regering kan råda över, har en särskilt utsatt position. Sådana förhandlingar har även tagits upp och kommer att fullföljas. Vi måste självfallet också hushålla med oljan under det kommande året. Men situationen understryker ju det som också står angivet i propositionen, nämligen hur allvarligt det är för Sverige att vara inte bara oljeberoende i största allmänhet utan också beroende av en internationell spotmarknad. Till sist vill jag helt kort säga några ord om naturgasen. Regeringen har självfallet ingenting emot en import av naturgas, förutsatt att den kan ske på rimliga ekonomiska villkor och bidra till vår försörjningstrygghet. Men vi skall ha klart för oss att naturgasen inte är någon energikälla, som nödvändigtvis ger oss denna ökade försörjningstrygghet. Den är mindre uthållig än oljan. Naturgasreserverna är mindre än oljereserverna. Naturgasen produceras väsentligen i samma regioner som oljan, och Europa kommer att kraftigt öka sin import av naturgas under 1980-talet. Prismässigt finns det all anledning att räkna med att gaspriserna kommer att stiga mer än oljepriserna under 1980-talet. Det kommer att bli särskilt ekonomiskt betungande för de länder som i likhet med Sverige nu skall satsa på de dyrbara rörinvesteringarna och bygga upp hela systemet. Praktiskt taget inte något land har byggt upp ett naturgassystem enbart på grundval av import. Men, som sagt, om man kan uppfylla dessa krav, ökad försörjningstrygghet och rimliga ekonomiska villkor, är regeringen självfallet beredd att satsa på naturgas. Detta har vi givit uttryck för i propositionen, och det har utskottet nu ställt sig bakom.

Herr talman! Först vill jag beröra Norgeavtalet. Carl Tham försökte halvt skämta bort att han inte hittade några papper på det området. Sanningen är ju att förhandlingarna var i det närmaste klara, men den sista hopknytningen av paketet återstod. På energiområdet har jag även efter regeringsupplösningen haft kontakter med norrmännen. Utan att nämna några namn vill jag framhålla att det också därifrån riktas en viss kritik mot vad de uppfattar såsom en passivare hållning till detta avtal än under trepartiregeringens tid. Jag blev förvånad över att ingenting sades på detta område och jag vill därför fråga: Varför klargjordes inte bidragssituationen när det gäller oljeprospektering för Volvo och Volvo Petroleum, innan beslut fattades på bolagsstämman? Eller fördes de diskussionerna bara i slutna rum så att de aldrig kom till offentligheten? Varför hade inte den svenska regeringen något intresse av att tillsammans med den norska regeringen ta fram ett alternativ, om stämman skulle gå emot avtalet? Jag har en stark känsla av att den norska regeringen var intresserad av ett sådant alternativ. Beträffande önskemålet om nolltillväxt och påståendet om ett allmänt tal om lägre energiförbrukning vill jag svara: Nej, det är inte fråga om allmänt tal. Vi begär nu ett åtgärdsprogram, medan propositionen bara hänvisar till utredning inom DFE, dvs. delegationen för energiforskning. Carl Tham talade om den stora satsningen på solvärme. Ungefär 1 96 av investeringskostnaden för en reaktor går till solvärmen. Jag tycker att det är bra att det görs, men man skall inte försöka sig på att glamourisera denna satsning. Så stor är den inte resursmässigt sett. Viktigare är däremot att man inte spärrar ut solvärmen för framtiden utan satsar på de flexibla uppvärmningssystemen. Där borde åtgärder ha vidtagits för att ge solvärmen en chans för framtiden. Carl Tham förordade en kolsatsning. Ja, också vi kan tänka oss kol, men vi förutsätter då att man har möjlighet att reglera den tidpunkt vid vilken man kan göra denna större satsning på kol, dvs. den tidpunkt då man kan bemästra miljöproblemen. Därför kommer naturgasprojektet in i bilden. Med hjälp av detta kan man klara försörjningssituationen under 1980-talet och skjuta kolanvändningen längre fram. Med detta har jag i realiteten också bemött kalkylerna som energikommissionen räknade fram om hur mycket oljekondens — och därmed hur mycket olja — som skulle behövas vid en avveckling av kärnkraften under 1980-talet. Det som är förvånande när det gäller försörjningskrisen är att åtgärderna har vidtagits så sent. ÖEF har ju först de senaste veckorna fått de nämnda uppdragen. Jag noterar att det har skett en omvändelse i kanslihuset i fråga om naturgasen, men tyvärr har den kommit efter påtryckningar. Jag hoppas att den haren reell innebörd, för från början ville ni ju helt avskaffa Swedegas och den möjlighet som det bolaget erbjuder för framtiden.

Herr talman! Det är naturligtvis något sent att vid det här laget diskutera Norgeavtalet. Låt mig bara helt kort klargöra tre saker. 1. Alla väsentliga frågor var fortfarande öppna för diskussion mellan den svenska och den norska regeringen när folkpartiregeringen tillträdde. 2. Vi noterade snabbt att den norska regeringen hade fått uppfattningen att Sverige kunde gå mycket långt när det gällde att garantera timmerleveranser till Norge. Det klargjorde vi att vi inte kunde göra. 3. Den norska regeringen hade inget intresse av att vid det tillfället diskutera alternativ, och det har jag full förståelse för, eftersom det gällde ett konkret projekt som man ville genomföra. Vi lyckades efter mycket intensiva förhandlingar knyta ihop den här säcken. När det gäller avtal mellan nationer finns alltid fördelar och nackdelar, och jag tror att det avtal som förelåg var bra för Sveriges del. Det var synd att det inte kunde genomföras, men vi ger inte tappt. Vi kommer att fortsätta för att få långsiktiga avtal som kan gynna utvecklingen såväl i Sverige som i Norge.

Inte ens centerpartiet vill denna gång göra gällande att de gasprojekt som är aktuella nu skulle kunna vara någon ersättning för kärnkraften. Swedegas ordförande, förre statssekreteraren Örtendahl, har också påpekat att frågorna kring naturgasen inte har något samband med kärnkraften. Jag håller med om det. Här gäller det en praktisk avvägningsfråga av ekonomisk och försörjningsmässig natur. Om man inte utnyttjar kärnkraften, tvingas vi alltså att öka vår oljeförbrukning. Man kan vara för eller mot kärnkraft, man kan göra olika bedömningar av riskerna, men man skall inte ge ett intryck av att en avveckling kan ske utan uppoffringar för det svenska försörjningsläget. Det är bara den saken som jag i det här sammanhanget vill ha sagt. När det så till sist gäller kol så är det klart att det bör vara ett önskemål att vi skall kunna introducera kol först vid en tidpunkt då vi verkligen har en god och säker miljöteknik. Jag är ganska optimistisk på den punkten. Jag tror att vi skall kunna komma ganska långt när det gäller att bemästra kolets miljöproblem. Men vår energiförsörjning styrs inte bara av våra önskemål. Vi är också i hög grad styrda av omvärlden. I dag förbrukar vi, för att ta ett enda exempel, för bostadsuppvärmning ungefär 140 TWh. Av dessa 140 TWh står oljan för ungefär 125. Detta är ju en oerhörd svaghet, en oerhörd sårbarhet, i hela vår energiförsörjning. Och jag tror att det kan bli nödvändigt, alldeles oavsett hur vi gör med kärnkraften, att introducera kol — eller också naturligtvis, om det går, andra fasta bränslen — som ersättning för oljan i uppvärmningssystemen. Vi får då använda den miljöteknik som finns till hands för att så långt möjligt begränsa miljöriskerna. Men vi kan inte acceptera att bygga nya kraftvärmeverk som är baserade enbart på olja och där den framtida övergången till fasta bränslen eller kol är ställd i utsikt men inte faktisk. Det går inte att acceptera. Det skulle helt strida mot våra strävanden att minska vårt oljeberoende. Som sagt: Jag delar Olof Johanssons uppfattning att på många av de punkter vi diskuterar här i dag är enigheten mellan våra partier ganska betydande. Centerns reservationer gäller ju i flertalet fall mer marginella ting. Och i några andra sammanhang gäller de mer luftiga krav på planer och liknande, som man gärna för fram när man inte har någonting konkret att komma med. Det gäller exempelvis just på förbrukningsområdet. Därför tror jag att det är värdefullt för den kommande folkomröstningsdebatten om kärnkraften att vi är ense om en rad ting, bl.a. just att vi skall hushålla med energi, satsa på förnybara energikällor samt också, under den tid som vi kan överblicka, de närmaste 20 åren, utnyttja tillgängliga alternativ som är ekonomiskt och försörjningsmässigt försvarbara.

Herr talman! Först det här med naturgasen: Jag tycker att Carl Tham förde ett något besynnerligt resonemang kring detta. Dessutom har det gjorts en del uttalanden som irriterat vår omvärld. Ett av de mer fantastiska hörde jag härommorgonen när det plötsligt rapporterades ifrån Trinidad eller Tobago att vi möjligen skulle få naturgas därifrån. Samtidigt avvisar man kontrakt på mycket närmare håll och talar om att köpa olja från Angola. Det kan man naturligtvis göra om man får direktavtal på hyggliga villkor. Men det är någonting som inte stämmer. Man har tydligen inte på det här området hunnit sortera ut tankarna riktigt i regeringskansliet eller i varje fall inte i regeringen. Naturligtvis kan naturgasens uthållighet diskuteras. Men naturgasen är betydligt mindre prospekterad och letad efter än oljan. Därför räknar de flesta experter med att det finns betydligt större resurser på det här området än vad man hittills upptäckt. De sovjetiska fynden är ju enorma och likaså de i Mexico. Det här är viktigt för att veta när man kan satsa på kolet. Kolet är ju en så stor och uthållig energikälla att vi måste komma fram till den. Men varför då inte med naturgasens hjälp brygga över den här osäkra perioden innan man vet om man kan klara detta? Detta borde inte vara svårt att bestämma sig för i dag, och det är bråttom att bestämma sig om vi vill ha ett nordiskt samarbete. Vi förutsätter att den delkompromiss om naturgasen som vi kommit fram till i utskottet också leder till aktiviteter från regeringens sida så att man genomför förhandlingar med Danmark och når fram till positiva resultat om samarbete. Det gäller t.ex. dimensioneringen av rörgasledningar och anknytningar till kontinenten. Vi förutsätter också att man samtidigt inte gör bort sig i förhållande till tänkbara leverantörer, t.ex. Ruhrgas i Västtyskland. Ytterligare beträffande kolet förvånade mig några formuleringar i propo sitionen. Av dem föreföll det som om man skulle kunna godta kolet även om det hade samma miljöeffekter som tjockoljan har i dag. Men i så fall har man ju inte vunnit någonting. Det står faktiskt på ett ställe i propositionen — även om det motsägs på andra — att man skulle kunna tänka sig denna låga ambitionsnivå när det gäller kolet. Men jag förstår inte hur man kan vara så säker att man vågar satsa på 600 MW-anläggningar i det läget och räkna med detta i en kraftbalans. Låt oss sedan vara överens i de här övningarna med statistik om hur mycket olja som går åt för att ersätta kärnkraft och annat. När man räknar med sämsta möjliga utnyttjande, dvs. oljekondens, som ersättningsmöjlighet så är man ju inte fullständig, för att uttrycka sig försiktigt, i den faktaredovisning man gör. Det är viktigt att vi klargör att här finns det också andra möjligheter. Ingen från vår sida har talat om att vi skulle bygga kraftvärmeverk som bara satsade på olja. Flerbränsleeldade anläggningar måste vi ha för framtiden.

Det är riktigt att nya fynd kan göras när det gäller naturgasen, det ärt.o.m. sannolikt. Detta gäller också olja och andra energitillgångar. Kanske man inte kan veta så mycket därom, men vad man säkert vet är att Europa måste öka sin gasimport under 1980-talet, att man där redan har byggt ut sina system på grundval av inhemska nationella tillgångar och att man måste öka importen för att kunna tillgodose de marginella tillskott man behöver för att kunna klara försörjningen. Det är dessa importmängder som i hög grad kommer att bestämma priset på naturgasen i det europeiska systemet under 1980-talet och framför allt under 1990-talet. När man diskuterar huruvida man skall gå in för naturgas eller inte, är det viktigt att man tar hänsyn till dessa faktorer. För svenskt vidkommande ligger det ju så till att vi inte i likhet med vad som gäller för kärnkraften har byggt någonting, vars användande eller inte vi nu diskuterar. I fråga om naturgasen måste vi bestämma oss för om vi skall göra stora investeringar eller inte. I så fall måste vi veta om dessa investeringar kommer att ge oss ökad försörjningstrygghet till rimliga priser. Inte minst dagens situation på oljeområdet visar att det inte räcker med att det finns tillgång på en viss energiråvara; ett land måste också ha råd att köpa den. Om det blir så att gasen går upp i pris på det sätt som många tror, då kan det bli fråga om en mycket dyrbar satsning för Sveriges del, alltför dyrbar jämförd med andra energikällor — även med hänsyn tagen till miljöåtgärderna. Det behöver inte nödvändigtvis vara på det sättet. Jag talar bara om de aktuella projekt som föreligger och som regeringen i likhet med utskottet finner inte tillgodoser föreliggande krav. Därmed inte sagt — det har heller aldrig varit vår tanke — att vi inte skulle kunna utveckla andra möjligheter på det området. Jag ställer mig skeptisk till LNG-import i stor skala, eftersom detta bl.a. innebär en försörjningsmässigt mycket osäker transport. Den är heller inte helt riskfri försörjningsmässigt och ekonomiskt, även om riskerna för mycket stora olyckor naturligtvis är ganska små. Det är alltid svårt att exakt bestämma de mängder olja och kol som behövs för att ersätta kärnkraften. Att det rör sig om ansenliga mängder är dock helt klart. När jag nämner siffran 5-6 miljoner ton olja omkring 1990, bygger detta antagande på ett intensivt utnyttjande av såväl kraftvärme som förnybara energikällor, i det senare fallet orealistiskt utnyttjat enligt många bedömningar. Till sist vill jag säga, herr talman, att jag tror att det är viktigt att vi när vi diskuterar dessa frågor också ser dem i ett internationellt sammanhang. Vad Sverige gör eller inte gör på energiområdet påverkar naturligtvis omvärlden bara marginellt, men trots allt vill vi handla så som vi tycker att också andra nationer skall handla.

För dessa länder gäller att det måste förbrukas i oljekondens, för där finns praktiskt taget ingen kraftvärme. Det innebär naturligtvis en enorm påfrestning på den internationella oljemarknaden, även om siffran skulle kunna reduceras med utnyttjande av kol. Vi kan naturligtvis säga att det här är saker som inte den svenska utvecklingen påverkar. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi har perspektivet klart för oss. Om vi nämligen menar allvar med att vi skall föra en energipolitik som ligger i linje med vad vi anser att världen i övrigt skall följa, så måste vi också bedöma den här saken. Jag upprepar att om vi finner, vid en förnyad prövning, att kärnkraften kan medföra sådana risker att den är oacceptabel, då får vi ta dessa konsekvenser, och då får vi hoppas att världen i övrigt gör detsamma. Men vi skall vara medvetna om att det faktiskt får konsekvenser. Det är bara det jag tror är viktigt att vi på detta stadium i debatten är överens om.

Herr talman! Alla nu tillgängliga energislag är förenade med risker — miljöoch hälsorisker. I olika studier har man vägt oljans och kolets risker gentemot kärnkraftens, men osäkerhetsmarginalerna blir stora då vi rör oss med så många svåruppskattade faktorer. Säkert är emellertid att i den allmänna debatten har kärnkraftens risker kommit att ensidigt uppmärksammas. Detta är egentligen anmärkningsvärt, då det i dag framför allt är oljeberoendet som hotar vår miljö: svavlet och blyet i luften, försurningen av våra sjöar, oljehotet mot våra kuster. Den i stor kvantitet tillgängliga energikälla som alla tycks vara överens om måste komma att ersätta oljan, nämligen kolet, är med nu känd teknik förenad med stora miljöproblem. Sveriges allvarligaste problem på energiområdet är vårt även vid internationell jämförelse enorma beroende av importerad olja. Våra möjligheter att fortsätta att leva gott på billig importerad Mellanösternolja är nu slut. Sötebrödsdagarna är över. Oljan blir allt dyrare, knappheten blir alltmera påtaglig, vårt försörjningsläge inför vintern är som alla vet vanskligt. Och som jag tidigare varit inne på — vi kan inte längre blunda för oljeanvändningens skadeverkningar på människor och djur. Vägen ur detta dilemma skisseras av energikommissionens majoritet som en satsning på många olika energikällor, som ett sökande efter olika vägar och därmed också en riskspridning. Det andra benet vi har att stå på är en minskning av energianvändningen. Vi slösar med energi i Sverige — visst gör vi det. Den vilja till hushållning med resurser som jag tror i hög grad finns hos svenska folket måste vi med omedelbar verkan göra gällande på energiområdet. Det tar emellertid tid innan sparinsatserna får effekt. Vi får vara glada om vi kan hålla igen ökningen av energiförbrukningen, i varje fall om vi vill upprätthålla vår levnadsstandard, vilket jag tror de flesta svenskar vill. Enligt moderat uppfattning innehåller den energiproposition som vi till dels behandlar här i dag i huvudsak bra riktlinjer för den framtida energipolitiken. Vi tycker att det vore ett ofantligt slöseri med samhällets resurser att inte använda de kärnkraftverk som i dag är färdiga eller nästan färdiga. Vi tillstyrker satsningen på forskning och utveckling av alternativa energikällor, och vi vill ha ett kraftfullt energisparprogram. Det jag tycker saknas är en avvecklingsplan för oljan, men den kanske tvingar sig fram av sig själv. I utskottet har vi intagit en positivare attityd till naturgasen än man gör i propositionen. Det tycker jag är väl motiverat dels med tanke på naturgasens miljövänlighet, dels med tanke på att utvecklingen vid de danska fyndigheterna kan ge oss möjlighet till en nordisk lösning på naturgasområdet. I fråga om Svenska Petroleums verksamhet har vi moderater velat understryka att bolagets roll på distributionssidan bör inskränkas samt att det inte kan vara motiverat att Svenska Petroleum skall ha monopol när det gäller leveranser av olja för den statliga beredskapslagringen. Monopol ger så gott som alltid högre priser än fri konkurrens, och de överpriserna får skattebetalarna stå för. Vid behandlingen av den industripolitiska propositionen tillskapade socialdemokrater och center i förening en lång rad nya statliga utvecklingsbolag. Ett av dem — utvecklingsbolaget för energiteknik — återkommer i dagens betänkande. Då vi inte tror att utvecklingsansträngningarna främjas genom tillskapande av nya statliga organ på områden där flera statliga organ redan är verksamma, har vi avlämnat reservationerna 7 och 9 till näringsutskottets betänkande. Eftersom ärendet emellertid redan är avgjort av kammaren vid behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 59 avstår vi från att yrka bifall till reservationerna. Utvecklingsbolaget för energi återkommer emellertid vid behandlingen av statens vattenfallsverks verksamhetsområde. Socialdemokraterna har hamnat i den sitsen att de med hänvisning till det nya utvecklingsbolaget näst intill tillstyrker en centermotion som vill inskränka vattenfallsverkets möjligheter att använda sina kunskaper och sin tekniska kompetens på olika energiområden, t.ex. vid utvecklandet av förnybara energikällor. Detta reserverar vi oss mot. Det måste vara i högsta grad angeläget att vattenfallsverket driver nuvarande utvecklingsprojekt vidare och dessutom överväger om det finns nya verksamheter på energiområdet inom vilka verket kan göra betydelsefulla insatser. En väsentlig faktor i svensk välfärdsutveckling har varit tillgången på billig energi. Faktum är att tillgången på billig energi har spelat en avgörande roll för Sveriges industriella utveckling. Skogen och vattenfallen som energi till malmbrytning och till järnoch ståltillverkning gav Sverige näst intill en monopolställning avseende kvalitetsjärn från 1600-talet fram till sent 1800 tal. När skogen blev för värdefull för att eldas upp och i ökande utsträckning gick till sågverk och massafabriker, byggdes vattenkraften ut. Vid sekelskiftet drevs hälften av alla maskiner med elektricitet. Under efterkrigstiden har vi kunnat täcka vårt ökande energibehov genom import av billig olja utifrån. De som i dag med ensidig envetenhet förordar redan byggda kärnkraftverks avveckling måste inse att deras linje vid sidan av en gigantisk kapitalförstöring också äventyrar de sociala målen för vår samhällsutveckling, en utveckling i välfärd och ekonomisk trygghet. Avvecklas kärnkraften stiger elpriset snabbt. De branscher inom industrin som drabbas hårdast av elprishöjningar är gruvindustrin, massaoch pappersindustrin, kemikalieindustrin, cementindustrin och järnoch stålindustrin. Undantas kemikalieindustrin är gemensamt för alla dessa branscher ati de är dominerande industrigrenar inom sådana regioner som redan kämpar med besvärande omställningsproblem och som behöver fler och inte färre arbetstillfällen. En avveckling av kärnkraften, som leder till en kraftig elprishöjning, får således allvarliga konsekvenser för flera av de regioner som redan i dag befinner sig i en svår sysselsättningssituation. Herr talman! Förutsättningarna för näringsutskottes behandling av energipropositionen ändrades radikalt när socialdemokraterna gjorde sin helomvändning i energifrågan. Den socialdemokratiska omsvängningen efter Harrisburg kom snabbt — alltför snabbt för att väcka förtroende. Först ägnar sig socialdemokraterna åt att i regeringsställning under många år driva på utbyggnaden av kärnkraften. I oppositionsställning gisslar man sedan den borgerliga regeringen för att den inte tillräckligt snabbt bygger färdigt alla reaktorerna utan ägnar sig åt kärnkraftens säkerhetsfrågor. Sedan på grund av ett katastroftillbud, som inte blev någon katastrof, kastar man om 180? och ifrågasätter hela kärnkraftsprogrammet. Den socialdemokratiska kovändningen kostar samhällsekonomin stora pengar. Räkningen kan inte skrivas ut på förhand. Någonstans mellan 1,5 och 4 miljarder kronor kommer notan till de svenska skattebetalarna säkert att gå på. Socialdemokraternas taktiska vankelmod understryks ytterligare av att man inte ville vara med om att formulera frågorna i folkomröstningen före valet, vilket hade varit det naturliga. Nej, något besked om var socialdemokraterna står i en av 1980-talets viktigaste frågor — energifrågan — skall väljarna inte besväras med. Det som skedde i Harrisburg var en stor och oroande händelse, som noga måste utredas. Men allting tyder redan i dag på att de lärdomar som är att dra av händelserna i Harrisburg kommer att kunna hjälpa oss att göra kärnkraften säkrare; säkrare än den varit tidigare. Harrisburgshändelsen var ett skräm mande tillbud, men ett tillbud som till slut gick att kontrollera. Det finns all anledning att tro att vi i Sverige, med en av de högsta teknologiska nivåerna i världen, skall kunna klara kärnkraftens säkerhetsproblem. Ibland sägs det: Antingen är kärnkraften farlig, och då skall vi omedelbart stänga av den, eller så är den ofarlig, och då kan vi forsätta att bygga ut den. Så enkel är inte verkligheten. Skulle vi stänga av kärnkraften, så ökar vårt oljeberoende ytterligare, vilket i sin tur medför stora risker. Skulle allt farligt förbjudas, borde vi stoppa alla kommunikationer; flyg, bilar, motorcyklar, tåg och båtar — alla är de farliga, liksom mycket annat i vår värld. Vi måste söka minska riskerna, men hela vår samhällsutveckling kräver en avvägning av risker gentemot fördelar och gentemot andra alternativ. Herr talman! Vi har från moderat håll vid flera tillfällen uttalat oss principiellt positivt till tanken på en folkomröstning i energifrågan. Vi har då talat om en folkomröstning som skulle gälla för energipolitiken efter den nuvarande planeringsperioden — efter 1990. Vi har då sagt att man vid den tidpunkt då man har bättre kunskap om förnyelsebara energikällor, energisparande och energikonsumtionens utveckling skulle kunna underställa svenska folket prövningen av olika alternativ för svensk energiförsörjning. Den folkomröstningen är naturligtvis något helt annat än en omröstning om avveckling av kärnkraften mitt under den löpande planeringsperioden. När väl riksdagens majoritet nu har beslutat om en folkomröstning kan vi inte annat än finna oss i detta som ett fullbordat faktum. Vi får då försöka att hjälpa till att reda ut den situation som har uppkommit. Moderaterna har följaktligen deltagit i överläggningarna om omröstningens uppläggning tillsammans med de andra partierna. Vi har också godtagit rådrumslagen. Det skulle i och för sig även i detta läge kunna hävdas att man skulle kunna starta Ringhals 3 och Forsmark 1 utan att detta i avgörande utsträckning skulle medföra oacceptabla kostnadsökningar för en eventuell avveckling av kärnkraften. Även om vi alltså skulle vilja vänta med all kursändring till efter ett eventuellt nytt ställningstagande till kärnkraftens risker, godtar vi nu ett rådrum. Under nuvarande omständigheter skulle igångsättandet av nya reaktorer före folkomröstningen mer än något annat kunna ha setts som ett försök att föregripa och manipulera folkomröstningen. Detta är en allvarlig fråga för oss. Arrangerar man väl folkomröstningar, måste man med stort nit eftersträva att dessa folkomröstningar inte görs till taktikspel och att regeringsmakten eller ett partis ställning i riksdagen inte utnyttjas till att styra resultatet. Ordnar vi väl en folkomröstning måste vi också ge denna omröstning en rimlig chans att få ge ett utslag. Ärligt och rakt skall vi formulera frågor. Alternativen skall vara överblickbara, konsistenta och fylla kraven på att vara fullgoda alternativ sinsemellan. Vi skall också undvika att hamna i situationer där folkomröstningsresultatet kan ge underlag för skilda tolkningar. Detta innebär bl.a. att en folkomröstning skall innehålla två alternativ. Förekomsten av tre eller flera alternativ kan ofta förutsättas vara resultatet av medvetna försök att ludda till frågeställningen eller att på förhand försäkra sig om att bilden av resultatet skall vara så mångtydig att fortfarande regering och riksdag ges handlingsfrihet att besluta vad folkomröstningen egentligen säger. Jag vill understryka att moderata samlingspartiet finner det vara av stor betydelse att alla parter ges goda möjligheter att förbereda folkomröstningen. Bl. a. mot denna bakgrund finner vi det djupt beklagligt att socialdemokraterna med folkpartiets stöd har fördröjt fastställandet av frågor i folkomröstningen. Därför saknas nu möjlighet att ge olika meningsriktningar sammanslutna i var sin kommitté de ekonomiska resurser som erfordras för informationsverksamheten. Herr talman!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

Herr talman! Vi fick som inledning till denna debatt uppleva en I timme och 20 minuter lång lektion av Carl Tham och Olof Johansson i praktisk mittensamverkan. Det var en både intressant och lärorik stund. Energifrågan har på kort tid fällt två regeringar. Genom sin ”lätthet” klarade den tredje regeringen den senaste krisen, men snubblade i alla fall. Detta belyser kanske bättre än något annat hur svår energifrågan är. Varför har just energipolitiken blivit ett så explosivt område? Orsakerna är flera: 1. Energipolitiken har en avgörande betydelse för välståndsutvecklingen. För den ökade boendestandarden, kommunikationernas utveckling och vår industriella konkurrenskraft var en tryggad försörjning med relativt billig energi en nödvändig förutsättning. 2. Energipolitiken kräver långsiktiga beslut. Att bygga ett kärnkraftverk, ett kolkraftverk eller att bygga ut en större älv tar från beslut till leverans av elkraft ca 10 år. En framgångsrik energipolitik kräver alltså att man kan bedöma behov och möjligheter långt in i framtiden. En underskattning av behoven kan leda till att energin blir en flaskhals för hela samhällsutvecklingen. 3. Sverige är för huvuddelen av sin energiförbrukning beroende av import. I fråga om såväl priser som försörjni. :gstrygghet skapar detta en tilltagande osäkerhet. Läget är f.n. ytterst bekymmersamt. 4. Alla nu uttnyttjade energislag medför miljömässiga problem. Flera utredningar har försökt kartlägga och jämföra riskerna. Ett sådant arbete försvåras dock av att riskerna är av olika karaktär. 5. Kärnkraften har i praktiken blivit inte bara en fråga om energimässiga bedömningar. Den har blivit både en symboloch en känslofråga. Den skär också rätt igenom många familjer genom att män och kvinnor kraftigt skiljer sig åt i inställningen till kärnkraft. Det går givetvis inte heller i dagens debatt att komma förbi betydelsen av reaktorhaveriet i Harrisburg. I socialdemokraternas energipolitiska deklaration i samband med 1975 års beslut samt i valrörelsen 1976 lovade vi att fästa stort avseende vid ny kunskap som kunde påverka bedömningen av kärnkraftens risker. Så sent som vid vår partikongress hösten 1978 uttalade jag vid föredragningen av det energipolitiska programmet: ”För den tidsperiod vi nu har att fatta beslut behövs ingen förändring av 1975 års beslut om lättvattenreaktorer. Vi anser alltså att det tidigare beslutade programmet bör fullföljas men med sikte på 1990 i stället för 1985. Att under denna period avstå från kärnkraften skulle leda till mycket svåra konsekvenser för hela folkhushållet. Om ett sådant beslut skall fattas, måste motivet vara att nya, sakligt grundade skäl framkommit som väsentligt ändrar riskbedömningen. Sådana fakta skulle socialdemokraterna ta allvarligt på.” Att efter Harrisburg gå vidare som om ingenting inträffat hade varit omöjligt för varje regering. Att veckorna efteråt ge starttillstånd och ladda reaktorerna 7 och 8 hade varit en omöjlig utmaning. Som ansvariga politiker vill vi ju veta vad som orsakade haveriet i Harrisburg. Hur nära var man en härdsmälta? Vilka likheter och olikheter finns med de svenska kärnkraftsföretagen? Påverkas vår riskbedömning? Vi hoppas att den kommission som nu arbetar under universitetskanslern Hans Löwbeers ledning skall ge oss svar på dessa frågor. Men detta arbete kommer med nödvändighet att ta viss tid. Någon chans att kommissionen skulle bli klar före valet fanns inte. Därför blev kravet på folkomröstning en logisk följd av de övriga besluten. Inför en folkomröstning är det givetvis nödvändigt att människorna har klart för sig följderna av om det ena eller det andra alternativet vinner. Riskerna med kärnkraft har ju debatterats åtskilligt och kommer ytterligare att belysas av Kommission I. Men vad man än säger om kärnkraften, så ger den oss i dag 25 96 av vår elektricitet. Kommission II:s uppgift blir att klarlägga bl.a. effekterna för energiförsörjning, sysselsättning och ekonomi, om kärnkraften stoppas. På två punkter har partierna nu delade meningar. För det första i fråga om tidpunkten för folkomröstningen, där vpk och centern vill att den skall äga rum i höst. Jag vill därför rikta en enkel fråga till dessa båda partier: Vad är det för mening med att tillsätta de båda kommissionerna, om resultatet redovisas först efter folkomröstningen? För det andra är meningarna delade om när frågorna skall formuleras. Den debatten började med att vpk och centern i förväg försökte göra sig till martyrer genom att förutspå att de inte skulle få formulera sin egen fråga, som man uttryckte det. Luften gick ur den argumentationen när övriga partier förklarade att de inte hade något emot ett alternativ efter centerns och vpk:s riktlinjer. Då inträffade i stället motsatsen, att vpk och centern med moderaternas hjälp ville bestämma när och hur socialdemokraterna skulle formulera frågor. Vi sade på denna punkt på ungefär följande sätt: Antingen är kärnkraften så farlig att den inte kan accepteras. Då måste den stoppas så snabbt som möjligt. Vi kan då inte låta kärnkraftverken köra vidare i tio år som centern och vpk föreslår. Eller också är kärnkraftens risker i jämförelse med andra energikällor sådana att vi i princip kan använda de investeringar som är gjorda. Inga nya Men vi menar allvar med Harrisburg. Vi menar allvar med kommissionerna. Därför vill vi få fram dessa nya kunskaper och nya fakta innan vi ger vår rekommendation till hur frågorna bör formuleras. Döm om vår förvåning när de partier som kräver att frågorna formuleras i vår då säger att de också skall ha rätt att formulera om sig efter Harrisburg. Man får väl ändå på denna punkt bestämma sig. Antingen betyder händelsen i Harrisburg inte ett dyft för ens inställning till kärnkraften. Då kan man naturligtvis formulera frågorna i vår. Eller vill man veta mera om vad som orsakade denna reaktorolycka. Då väntar man med formuleringen av frågorna. Varför har ni i moderata samlingspartiet, vänsterpartiet kommunisterna och centerpartiet så svårt att bestämma er för vilken stol ni skall sätta er på? Särskilt förundrad blir man trots allt över moderaternas agerande när det gäller kärnkraften. 1975 ville Gösta Bohman helst ha 14 aggregat men kunde till nöds nöja sig med 13. 1976 uttalade Gösta Bohman i valrörelsen: ”För det första så skall man inte vara så våldsam anhängare av kärnkraft som socialdemokraterna är, utan måste nyansera det.” 1978 kritiserade Gösta Bohman i en riksdagsdebatt socialdemokraterna för att nonchalera kärnkraftens säkerhetsfrågor. 1979 anser Gösta Bohman att Olof Palme personligen bör betala för att reaktorerna 7 och 8 av just säkerhetsskäl inte tilläts starta som planerat. Bilden blir ännu mer förvirrande när man försöker följa Gösta Bohmans turer kring folkomröstningen. Gösta Bohman var med om att skriva in folkomröstning om kärnkraften i regeringsdeklarationen. Motivet var till yttermera visso inte att ge svenska folket en möjlighet att säga sin mening. Folkomröstning skulle tillgripas för att rädda trepartiregeringen. Gösta Bohman kunde också tänka sig en folkomröstning när den borgerliga regeringen egentligen redan kapsejsat. Hans tanke gick ut på att frågan skulle formuleras så att socialdemokraterna skulle isoleras och framstå som extra kärnkraftsvänliga. Vid båda dessa tillfällen var Gösta Bohman beredd att ställa upp för en folkomröstning med supertaktiska motiv. Men mot socialdemokratin fräser Gösta Bohman ut sitt förakt för att vi efter Harrisburg anser det nödvändigt med tid för eftertanke och ett folkligt stöd, om kärnkraften skall fortsätta att utnyttjas som energikälla. Kostnaden för trepartiregeringens vanvård av energipolitiken när han själv var ekonomiminister glömmer han. Men notan för Harrisburg och folkomröstningen skall Olof Palme själv betala, tycker Gösta Bohman. Sanningen är den att moderatledaren struntar i energipolitiken som sakfråga. Gösta Bohman har bara varit intresserad av en enda sak: att utnyttja energifrågans känslomässiga laddning för att skada socialdemokraterna. I sin iver glömde Gösta Bohman bort att man skall handskas varligt med explosiva ämnen. Annars kan man spränga sig själv i luften. Det var precis vad som skedde med den första borgerliga trepartiregeringen på 44 år. Jag skulle i anslutning till detta gärna vilja ställa en direkt fråga om folkomröstningen till Margaretha af Ugglas med anledning av hennes inlägg nyss. Är det så att moderaterna, som man gav uttryck för direkt efter vårt beslut om folkomröstning, också vill ha folkomröstning? Eller är det så, som man i anförande efter anförande låter påskina, att man egentligen är emot folkomröstningen? Det skulle vara bra om vi fick ett absolut klarläggande: Är moderaterna i realiteten nu för eller emot den folkomröstning som vi diskuterar? Är man för den, har man förvisso ett ansvar för de kostnader som är förenade med folkomröstningen. Under den besvärliga tid som vi nu upplevt på energiområdet har det trots allt varit en del ljusglimtar. Jag har lärt mig uppskatta Carl Tham som en ordhållig och ärlig företrädare för sitt parti. I utskottsarbetet har jag upplevt Olof Johansson som en konstruktiv ledamot, på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade väntat mig. Vi har ju kunnat träffa ett par värdefulla överenskommelser, som inte var planerade. Jag tänker på gasen och utvecklingsbolagen. På en punkt tycker jag dock att centern liksom vpk söker gräl i onödan. Jag tänker på pengarna till Forsmark 3. För de människor som hyser oro för kärnkraften är det viktigt att inga nya aggregat laddas i avvaktan på utredningarna och folkomröstningen. Jag delar Margaretha af Ugglas uppfattning på den punkten. Därför kommer ju en särskild lag, som möjliggör ett sådant uppskov. Däremot kan vi inte se något rimligt skäl att avbryta arbetena på Forsmark 3, där ju redan ungefär halva kostnaden är nedlagd. Detta aggregat fanns vid trepartiregeringens tillträde, med Thorbjörn Fälldins egna ord, ”på ritbordet”. Hade aggregatet fått stanna på ritbordet, skulle naturligtvis inga arbeten ha dragits i gång nu. Det tillhör ju centerns obestridliga taktiska skicklighet att framställa sig som avvecklare av kärnkraft samtidigt som man i regeringsställning laddade aggregat 6, byggde vidare och nästan färdigt aggregaten 7-10, samt lät aggregaten 11 och 12 lämna ritbordet för produktion. Vad det nu kostar att i avvaktan på folkomröstningen hålla i gång bygget av Forsmark 3 är en ringa summa jämfört med vad centern ansåg sig kunna offra på kärnkraften för, förmodar jag, trepartiregeringens skull. I den situation vi nu är talar praktiska skäl för att bygget får fortsätta. Man kan ju inte, som en del gör, utesluta att det blir ett ja till 12 aggregat i folkomröstningen. Jag skulle till sist, herr talman, vilja säga några ord om det allvarliga läge vi befinner oss i på energiområdet. På oljeområdet befinner vi oss i den allvarligaste krisen sedan 1973-1974. Att en ny kris skulle komma kan inte vara en överraskning för någon, möjligen med undantag för Birgitta Hambraeus. Vid ett möte på Dramaten yttrade Birgitta Hambraeus enligt DN: ”Kärnkraftsetablissemanget håller just nu på och planerar så att det skall bli oljebrist i vinter, lagom till folkomröstningen om kärnkraften.” Det är en intressant tanke att det är de svenska kärnkraftsanhängarna som planerat revolutionen i Iran och avsättningen av schahen. Jag tror dock att Nils Åsling, Birgitta Hambraeus partivän, hade mer rätt i sin uppläggning i interpellationsdebatten för en tid sedan här i kammaren. På oljeområdet lever vi fortfarande i något av dårarnas paradis. Vi når aldrig ända fram till en ordentlig diskussion om vilka risker det för med sig att som Sverige klara 70 96 av sin energiförsörjning med hjälp av importerad olja. En sådan diskussion har alltför ofta utmålats som ett försök att fly från kärnkraftsdebatten. Kanske blir det något lättare efter beslutet om folkomröstningen. Men jag blev något fundersam när jag tog del av vad Karin Söder, som är känd som en ansvarsfull politiker, sade vid Dramatens antikärnkraftsdag om olja och kärnkraft: ”Oljan kan kontrolleras. Se på Stockholms skärgård där händer, grepar och spadar rensar stränderna. Där hjälper händers verk. Men vad hjälper händer mot radioaktiv strålning?” Vilken tröst ger händer, grepar och spadar alla de människor som har fått och kommer att få cancer på grund av oljeoch kolförbränning? Vilken hjälp ger händer, grepar och spadar mot utsläppen av koldioxid, som förändrar vårt klimat på lång sikt? Vilken hjälp ger händer, grepar och spadar för människor som ser sina sjöar dö av försurning? I dag är 8 000 sjöar döda, och ytterligare 5 000 håller på att dö. Och vad hjälper händer, grepar och spadar om en riktigt stor tankerolycka inträffar i Östersjön? Man behöver inte vara marinbiolog för att bäva för vad oljan kan ställa till med i Östersjön. Vi bör kunna diskutera kärnkraftens risker utan att för den skull nedvärdera riskerna med andra energislag. Det är ju ändå vår hälsa och vår miljö det gäller. Även om vi är överens om att vi måste fortsätta att använda stora kvantiteter olja ger ju detta oss ingen rätt att förringa de risker som vi därmed tar. Tyvärr handlar emellertid oljeproblemen inte bara om miljö utan också om försörjningstrygghet. Jag kan inte med bästa vilja i världen säga att folkpartiregeringen och handelsminister Cars gett intryck av någon större handlingskraft på oljeområdet, trots att orosmolnen varit synliga en längre tid. Så länge vårt oljeberoende består — och så blir fallet lång tid framöver — måste vi göra stora ansträngningar för att garantera tillförseln. På den punkten hyser uppenbarligen alla oppositionspartier oro för bristande aktivitet från regeringens sida. Den passiviteten kan bli mycket kännbar för folkhushållet nästa vinter. Vi är överens om att hushålla bättre med energi. Vi är överens om att Sverige skall försöka utveckla alternativa energikällor. Men vi vet att dessa två åtgärder, framför allt på kort sikt, inte kan lösa vårt energipolitiska problem. Därför tvingas vi att säga ja också till andra alternativ. Det kan inte bli ja till mer olja, säger alla. Absolut nej till kärnkraften, säger många. Älvarna får inte röras, säger en stor grupp. Kolet är sämre än oljan ur miljösynpunkt, hävdar andra. Vi får se upp så att vi inte genom att säga nej till det ena energislaget efter det andra försätter Sverige och därmed medborgarna i en helt omöjlig situation. Missgrepp av detta slag är relativt lätta att göra. Att sedan rätta till dem kan ta årtionden. Därför har vi ett gemensamt ansvar för att svenska folket inför omröstningen nästa vår ges så mycket av kunskap och fakta som över huvud taget är möjligt. Jag delar Olof Johanssons förhoppning om att vi skall få en lugn och saklig debatt. Det är för Sveriges framtid oerhört betydelsefulla beslut vi står inför. Jag önskar att vi kunde följa Tage Erlanders maning att göra hela Sverige till en energipolitisk studiecirkel det närmaste året. Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkanden nr 60 och 62, samtidigt som jag vill uttala ett särskilt tack till utskottets kansli, som jämsides med stora industripolitiska utlåtanden, dessutom på minimum av tid, haft att utarbeta de energipolitiska utlåtanden som vi här har att behandla.

Herr talman! Ingvar Carlssons våldsamma frontalangrepp på Gösta Bohman får Gösta Bohman säkert tillfälle att återkomma till senare här i kammaren, men Ingvar Carlssons vantolkningar av moderat energipolitik tycker jag inte skall stå oemotsagda. Om vi håller oss till en del av energipolitiken tycker jag nog att moderat politik är ganska konsistent. Vi har visserligen här i riksdagen röstat för 13 aggregat tillsammans med socialdemokraterna. Vi står fast vid den energiproposition där antalet aggregat ligger vid 12. Socialdemokraterna har i regeringsställning arbetat för en utbyggnad av kärnkraften i tio femton år. Sedan har man på ett våldsamt och ohemult sätt angripit trepartiregeringen för dess satsning på kärnkraftens säkerhetsproblem. Var står socialdemokratin i dag när det gäller utnyttjandet av kärnkraften och när det gäller utnyttjandet av de kärnkraftverk som redan är byggda? Till frågan om folkomröstningen. Vi moderater är principiellt för en folkomröstning om energipolitikens inriktning när vi har klara alternativ att välja mellan. Frågan är om vi har det i dag. Befinner vi oss inte i själva verket i en tvångssituation i allra högsta grad när det gäller att klara vår energiförsörjning? Det vi är tveksamma till är den socialdemokratiska folkomröstning modell Harrisburg som håller på att växa fram. Och det, Ingvar Carlsson, är vi faktiskt inte ensamma om. T. o. m. kärnkraftsmotståndare är tveksamma till den folkomröstningen. Tror verkligen Ingvar Carlsson själv att utvärderingen av Harrisburgolyckan kommer att ge oss totalt nya, hittills okända fakta? Kommer inte utvärderingen att ge oss många synpunkter på hur vi skall förbättra kärnkraftens säkerhet? Om utvärderingen av Harrisburg skulle visa att kärnkraften är så farlig att den inte kan användas — behövs då folkomröstningen? Måste vi då inte alla ta en helt ny ställning till kärnkraften härilandet? Vad är det för fråga som Ingvar Carlsson har i rockärmen och inte kan visa svenska folket i dag? Vi tyckte att det var viktigt att försöka formulera frågorna nu i vår för att ge de olika kommittéerna en chans att nå ut med god information till allmänheten i tid inför folkomröstningen. Detta demokratiska argument är vårt huvudargument.

Herr talman! Ingvar Carlsson nämnde mitt tal på Dramaten för några veckor sedan, då jag undrade över etablissemangets egendomliga inställning till oljan och över regeringens passivitet. Trots att det hela tiden har funnits olja att köpa har regeringen direkt hindrat oljeimporten genom att sätta ett sådant pris på oljan här i landet att det inte varit möjligt för en del av oljebolagen att importera. Denna passivitet gjorde mig orolig. Nu gör också Ingvar Carlsson mig förvånad och något orolig. Ingvar Carlssons partikamrat Carl Lidbom diskuterade tillsammans med mig och andra här i kammaren för någon vecka sedan den här frågan med regeringen. Vi var överens om att regeringens passivitet här är mycket förvånande. Genom det prisstopp som nu råder och genom att regeringen inte har vidtagit andra åtgärder för att trygga oljeförsörjningen hotas oljeförsörjningen i landet under vintern. En abrupt brist på olja, en prischock, skulle verkligen kunna skada vårt näringsliv. Regeringens passivitet här är helt obegriplig. Man säger att det skulle skada näringslivet om oljepriset blev för högt. I själva verket har Sveriges oljepris varit betydligt lägre än alla andra motsvarande industriländers under en lång tid. Först nu börjar det komma upp i nivå med andra länders. Självfallet bör man undvika att de stora, rika oljebolagen gör oskäliga vinster. Men det finns system att göra det, och det borde Ingvar Carlsson känna till. Han satt själv i en regering som, tycker jag, klarade den förra oljekrisen mycket bra genom att införa ett clearingsystem: När man höjde oljepriset tog man ut en särskild avgift av de stora bolagen som gick till de små bolagen, som är fattiga och inte hade råd att köpa oljan till det högre priset. Man åstadkom på det sättet en utjämning, så att de stora bolagen inte fick några stora vinster men de små bolagen, som står för en stor del av vår försörjning med villaolja, kunde fortsätta att importera. Det var detta jag talade om på Dramaten. Kan det rent av hos etablissemanget finnas ett slags önskan att det skall bli litet svårt med oljan, att det skall bli en kall och mörk vinter då vi får frysa? Det kan ju hända att det då är lättare att argumentera känslomässigt och osakligt för kärnkraften.

Herr talman! Jag delar Ingvar Carlssons uppfattning att vi skall diskutera kärnkraftens risker utan att för den skull nedvärdera riskerna med andra energislag. Det är därför som centern också har lagt stor vikt vid att minska beroendet av olja, ett oljeberoende som har byggts upp under en lång följd av år, då socialdemokraterna var i regeringsställning. Vad jag diskuterade på Dramaten var vad som händer i en katastrofsituation som den i Harrisburg och som den vi samtidigt hade i Stockholms skärgård. När jag gjorde liknelsen med händerna, greparna och spadarna var det adekvat i den situationen. Det gick att temporärt och på detta handgripliga sätt klara av problemet i Stockholms skärgård, men vad skulle man ta sig till mot radioaktiviteten i Harrisburg när den strömmade ut? Därmed har jag inte på något sätt förringat de risker som är förknippade med denna stora oljeanvändning. Det är ett allvarligt hot att vi får våra sjöar försurade. Det är ett allvarligt hot mot människorna som påverkas av den olja och av alla de petroleumprodukter som vi tvingas använda i vårt moderna samhälle och som framkallar sjukdomar av olika slag, inte minst cancer. Därför måste vi minska vårt oljeberoende. Det är också därför som centern i sin energiförsörjningsplan förordar mindre olja och en avveckling av kärnkraften med alla dess risker. Centerns energiförsörjningsplan bygger på trygghet i alla dessa avseenden. Det tar tid att nå dithän, men det är mot det målet vi strävar: en större säkerhet för alla människor med ett tryggat energislag.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag uppskattar den ton som Ingvar Carlsson hade i sitt anförande. Jag gillar den betydligt bättre än den han har haft i andra debatter i energifrågan här i kammaren. Men det är klart att det finns anledning att tillrättalägga Ingvar Carlssons historieskrivning. Alla vet att ett så kapitalintensivt system som kärnkraften innebär långsiktiga bindningar. Hösten 1976 innebar det också att det fanns hårda bindningar från den tidigare regeringens tid. Från de tio reaktorer som då var under utbyggnad var det inte möjligt att rädda något kapital, i varje fall inte ur statskassans synpunkt. När Ingvar Carlsson försökte göra gällande att vi med glädje skulle ha kastat oss över det investeringsprogrammet har han alltså i grunden fel. Beträffande den kommande folkomröstningen gör vi ingen stor affär av detta med tidpunkten. Vi är intresserade av sakfrågan. Jag hoppas att vi är överens om att den är det viktiga. Men just i själva sakfrågan tycker jag att socialdemokratin skall bestämma sig så snabbt som möjligt. Det är klart att vi inte kan hålla den utanför den valrörelse som väntar. Ni kommer att avkrävas besked om ert energiprogram för framtiden. Det finns heller ingen garanti för att vi vet så mycket mer om Harrisburg någon gång efter den I november i år än vi vet i dag. På den punkten ställde jag en fråga till Carl Tham på grundval av amerikanska utredningar och rapporter. Vi har alltså inga garantier på den punkten, utan kan befinna oss i samma oklara läge som i dag. Det är klart att vi skall försöka få fram mesta möjliga information, och sådan kommer successivt från Harrisburg och från olika internationella utvärderingar. Det materialet skall vi lägga till grund för debatten. Jag beklagar att vi inte kunde besluta om en tidigareläggning av folkomröstningen, men den majoritet mot vår linje som finns måste vi respektera. Det är svårbegripligt, om man nu kritiserar oss för att ha låst ytterligare pengar i kärnkraftsprogrammet, att man med berått mod går vidare och investerar i den elfte och kansket.o.m. tolfte reaktorn. Det är ändå så att det finns en genuin osäkerhet på detta område som borde leda till att alla partier är aktsamma. Ingvar Carlsson gör ju inte annat än argumenterar för denna osäkerhet. Varför då binda ytterligare resurser?

Herr talman! Jag vill gärna uppriktigt kvittera den vänlighet som Ingvar Carlsson sade om vårt arbete. Det har i många avseenden fungerat utmärkt, vilket naturligtvis bl.a. beror på att vi ser mycket likartat på dessa frågor. Det gäller även principerna för oljepolitiken. Därför har jag blivit en aning förvånad, när jag under de senaste veckorna kunnat lyssna på en något falsk körsång av socialdemokrater och centerpartister om dagens oljesituation. För centerpartiets del är det särskilt riskabelt att ge sig ut på denna is, eftersom deras politik ju ofrånkomligen innebär ett kraftigt ökat oljeberoende. Det förvånar mig också att höra ledande företrädare för socialdemokratin säga att den nuvarande regeringen skjuter problemen framför sig. I så fall gjorde ju den gamla socialdemokratiska regeringen ingenting annat i decennier. Sveriges oljeberoende är inget nytt påhitt och inte heller vårt starka spotmarknadsberoende. Det uppmärksammades i själva verket i diskussionerna 1973 och 1974. För att klara den omedelbara situationen tillgrep man då ett clearingsystem, som emellertid visade sig vara en Döbelnsmedicin och som vi därför vill undvika i detta läge. En del initiativ togs också, men i praktiken ökade det svenska spotmarknadsberoendet mycket kraftigt under de därpå följande åren. Vi har problem nu, och självfallet kommer vi att ha problem under det kommande året. Det har alla industriländer. I England, i hela Västeuropa och i USA köar folk framför bensinmackarna. Varför skulle Sverige, som är mer beroende av importerad olja och mer beroende av den internationella dagsmarknaden, vara förskonat från detta problem? Ganska omedelbart efter folkpartiregeringens tillkomst tillkallade jag en särskild förhandlingsman, som fick i uppgift att samråda och förhandla med oljebolagen i syfte att åstadkomma uppgörelser om samverkan, bl.a. om råoljeförsörjningen. Svenska Petroleum reorganiserades med inriktning på att just bidra till råoljeförsörjningen, likaså Swedish Petroleum. Samarbetsavtal slöts också. Allt detta redovisas i propositionen liksom grunden för den prispolitik som förs: att vi inte kan acceptera ett totalt genomslag av spotpriserna men att vi skall och måste på sikt sträva efter en långsiktig anpassning. Det handlar inte om några småsummor. Redan en höjning av priset på olja med 100 kr. per ton innebär en ökad belastning på Sveriges bytesbalans med omkring 2,5 miljarder kronor. Man säger att regeringen är passiv. Jag frågar då: Vilka åtgärder skulle ha vidtagits och vilka har föreslagits från annat håll? Inga. Det enda som anvisats är att vi skulle ha höjt priserna snabbare. Jag tror att det skulle vara ett utomordentligt farligt sätt att försöka lösa de svenska oljeproblemen på. Vi kräver i stället — och det är även utskottets mening — en samverkan med oljeföretagen. Det försöker vi uppnå genom aktiva förhandlingar. Jag vill avslutningsvis erinra om vad en socialdemokratisk tidning skrev för någon tid sedan. Örebro-Kuriren konstaterade alldeles riktigt att de multinationella företagen med det läge som i dag råder på oljemarknaden pressar upp priserna och utnyttjar den nuvarande situationen. Det är helt klart. Att en ansvarig regering i Sverige skulle spela med i detta spel är otänkbart, förklarar Örebro-Kuriren och tillägger att den utgår från att en socialdemokratisk regering skulle ha handlat likadant som fp-regeringen, dvs. ha försökt hålla tillbaka prisutvecklingen. Ja, det får man verkligen hoppas. Det går ju inte att lösa strukturproblemen på oljeområdet bara genom att betala mera, utan vi måste kombinera en kontrollerad prispolitik med försörjningsavtal och med besparingsåtgärder. De besparingsåtgärderna måste — och det har jag tidigare redovisat — skärpas.

Herr talman! Jag kan på min korta tid, tre minuter, inte bemöta alla de fem repliker och inlägg som har gjorts. Det energiministern har sagt om oljepolitiken föreställer jag mig får tas upp i partiledardebatten. Jag skulle först vilja säga några ord till Olof Johansson, som sade att centern kommer att, avkräva socialdemokraterna deras energipolitiska program i valrörelsen. Vår partikongress har enhälligt antagit ett energipolitiskt program. Men vi har sagt att efter Harrisburg anser vi att en förnyad utvärdering av kärnkraftens risker bör göras. Det kommer vi inte att vara klara med före valet, och därför anser vi att en folkomröstning skall äga rum. Vi har faktiskt tänkt att folkomröstningen skulle ha en politisk mening, och det har den ju inte om frågan ändå skall avgöras i valrörelsen. Jag är därför ganska förvånad över Olof Johanssons inlägg. Karin Söders klarläggande gladde mig så mycket mer. Så som Karin Söder har återgivits har man fått intrycket att hon ägnat sig åt en väldig nedvärdering av de miljömässiga riskerna med olja. Karin Söder har nu sagt sig icke ha en sådan uppfattning, och jag uppskattar den dementin. Däremot kan jag inte påstå att jag blev gladare över Birgitta Hambraeus inlägg. Birgitta Hambraeus har faktiskt sagt att kärnkraftsetablissemanget just nu håller på och planerar så att det skall bli oljebrist i vinter. Det är, skulle jag vilja säga, praktiskt taget en brottslig verksamhet som dessa människor i så fall skulle ägna sig åt. Jag undrar vad Birgitta Hambraeus som riksdagsledamot har för underlag för att göra ett sådant uttalande. Det underlaget bör redovisas, så att dessa människor, om de är tjänstemän eller politiker, kan ställas till ansvar. En riksdagsledamot får inte röra sig med så svepande formuleringar utan att ha faktiskt underlag för sina uttalanden. Jag ber därför Birgitta Hambraeus att redovisa sitt material. Till Margaretha af Ugglas vill jag säga att socialdemokraterna redovisade sin energipolitik i god tid före valet 1976, i 1975 års energipolitiska program. Vi stod för det i valrörelsen, och vi har stått för det efter valet. När så olyckan i Harrisburg inträffar, uppfyller vi ett konkret löfte som vi vid alla dessa tillfällen har givit, nämligen att om något händer som kan påverka riskbedömningen, då skall vi ta allvarligt på detta. Men vad har moderaterna gjort? Ni ville egentligen ha mer än 13 aggregat, men när vi kom till valrörelsen hukade sig moderaterna tillsammans med industrins företrädare i buskarna och medverkade till att socialdemokraterna skulle framställas som de stora kärnkraftsförespråkarna. Energipolitiken blev ett medel att åstadkomma ett regeringsskifte. Det är på detta jag grundar min anklagelse mot moderaterna och deras partiledare att energipolitiken som sakfråga har varit en underordnad fråga för moderaterna. Det har varit ett spel i kampen om regeringsmakten, och det har kostat de svenska skattebetalarna och konsumenterna stora pengar. Jag vill sluta detta inlägg med att ställa den konkreta frågan: Är moderaterna för eller emot en folkomröstning efter Harrisburg? Ett klart besked kan vi väl få på den punkten.

Herr talman! Centerns ledamöter i näringsutskottet uppvaktades den 22 mars i år av företrädare för de mindre oljebolagen. De berättade för oss att trots att de upprepade gånger hade diskuterat oljepriset med regeringen och bett att få höja det så att de kunde klara importen, så hade regeringen hårdnackat vägrat dem detta. De var vid det laget tvingade — priserna har stigit ännu mer sedan dess — att köpa för drygt 900 kr. per ton på världsmarknaden och fick sälja för bara drygt 600 kr. per ton. Dessa bolag svarar alltså för en fjärdedel av vår oljeförsörjning och för en stor del av just villaoljan. En del kommuner får två tredjedelar av den olja de behöver för uppvärmning från dessa mindre bolag. Jag blev misstänksam och tillät mig kasta ut en brandfackla här, för det är på så sätt man väcker debatt. Finns det kanske en medveten planering för att se till att det skall bli ont om olja? Det skulle ju nämligen vara ett väldigt bra argument som kändes när man talar för kärnkraft att säga: Se där! Politiker pratar, men i praktiken har vi inget annat alternativ än kärnkraften. Hela tiden har det emellertid gått att köpa olja, och därför säger jag att om vi får en oljebrist i höst och vinter så är det regeringens fel. Regeringen har kunnat tillåta oljebolagen att köpa olja. Och det finns metoder för att se till att inte oskäliga vinster tas ut, som bl.a. Ingvar Carlsson mycket väl känner till. Man har alltså möjligheter genom ett clearingsystem, som naturligtvis inte i längden kan verka men som under en krisperiod under socialdemokraternas tid kunde verka och även nu borde kunna göra det. Alltså: Blir det en oljebrist i vinter skall vi veta att det är regeringen som har ställt till med denna, och ett syfte kanske har varit att det kan sitta bra med en oljekris just nu inför en folkomröstning.

Herr talman! Först till Ingvar Carlssons fråga. Moderaterna har varit och är för en folkomröstning i energifrågan när vi har klara energialternativ att välja mellan. Folkomröstning av modell Ingvar Carlsson, modell Harrisburg, känner vi oss mera tveksamma till. Men vi ställer självfallet upp i det läge som nu är. Jag måste fråga Ingvar Carlsson angående utvärderingen av Harrisburg: Vad väntar sig Ingvar Carlsson av denna? Vad är det för sensationella resultat vi kommer att få? Ingenting tyder i dag på att resultatet kommer att bli att kärnkraften är så farlig att vi inte längre kan använda den. Ingenting tyder i dag på att det är det vi får ut. Det mest sannolika är att vi kommer att få olika förslag till förbättringar av metoderna för hur vi skall klara riskerna som är förknippade med kärnkraften. Vi kommer att dra olika lärdomar av Harrisburg. Men om det skulle vara så att Harrisburg ger oss sådana besked att vi inte längre anser oss kunna ha kärnkraft, behövs då folkomröstningen över huvud taget? Måste vi inte då alla dra samma slutsats, Ingvar Carlsson? Därför måste jag återigen fråga Ingvar Carlsson: Vilket ytterligare alternativ i folkomröstningen är det som Ingvar Carlsson och socialdemokraterna vill ha kvar uppe i rockärmen? Finns det något förutom centeralternativet för den direkta avvecklingen — och då behövs ingen folkomröstning — eller propositionen? Vad är det för något annat alternativ som socialdemokratin inte vill tala om? Eller är det så att man över huvud taget inte vill bekänna färg före valet, och hur är det då med att huka i busken, Ingvar Carlsson?

Herr talman! Naturligtvis finns det en rad oklarheter i den socialdemokratiska ståndpunkten, bl.a. motiven för att man vill vänta, som Margaretha af Ugglas var inne på. Jag väntar också med spänning på Ingvar Carlssons svar i det avseendet. Sedan tycks det vara så att socialdemokratin i dag talar mera om att folkomröstningen bara gäller kärnkraften. Kärnkraften är så viktig i den svenska energiförsörjningen redan nu att det egentligen blir energipolitikens framtida inriktning som folkomröstningen kommer att gälla. Ingen kommer naturligtvis ifrån alternativfrågorna och allra minst den som räknar med ett nollalternativ, som Ingvar Carlsson förefaller kunna tänka sig som en möjlighet. Det var också därför som vi i utskottet på allvar diskuterade vilka beredskaphöjande åtgärder som vi kunde vidta för att snabbt få i gång ett kraftvärmeprogram. Vi anser att vi behöver det i vilket fall som helst, men det fanns då ett visst intresse från socialdemokratiskt håll att också satsa på kraftvärme. Jag noterade det då med tillfredsställelse. Sedan lyckades vi inte skriva ihop någonting, men jag har ändå noterat detta som en förskjutning i den tidigare politiken. Den ytterligare fråga som finns att upprepa är: Vad är det för tidpunktsgarantier som säger att vi vet exakt, att vi har fått slutrapporten från Harrisburg just omkring den 1 november eller på förvintern här i Sverige? Ingvar Carlsson hade en liten felaktighet i sitt anförande tidigare. Nej-alternativet i folkomröstningen så som vi har varit med om att formulera det innebär en plan för avveckling av all kärnkraft inom högst tio år, och det rymmer alltså möjlighet till omedelbar avveckling. Det trodde jag hade framgått helt klart av debatten. Därför kan man inte säga så som Ingvar Carlsson gjorde i sitt huvudanförande. Låt mig rätta till ytterligare en felaktighet som återkommer i diskussionen. Det är att vi i vårt energialternativ skulle ha mera olja än regeringen, socialdemokraterna eller moderaterna. Så är ju inte fallet. Det räcker med att läsa vår motion för att få reda på det, och den finns tillgänglig också i regeringskansliet.